Herr talman! Bara några ord till herr Larfors. För det första befinner sig domstolsväsendet nu i en tid av organisationsförändringar och ändring av arbetsrutiner. Då tycker jag inte det är så märkligt att DON, alltså domstolsväsendets organisationsnämnd, betonar besöksverksamheten så starkt. Men vad jag har velat påpeka är, att när förändringarna har slutat att vara förändringar och verksamheten har kommit in i mera normala former, så har också den starka besöksverksamheten som DON nu talar om något minskat. Det andra som jag vill säga är att herr Larfors gjorde gällande att inrikesutskottet bara har framhållit regionalpolitiska faktorer.

Herr talman! Herr Larfors anförde två argument mot en förläggning till Sundsvall. Han sade att tyngdpunkten för den nya verksamheten kommer att ligga i södra och mellersta delen av landet. Ja, där ligger i regel tyngdpunkten för all verskamhet av detta slag. Skulle man ta det som ett motiv för lokaliseringarna, så skulle vi bli helt utan lokaliseringar i de nordligaste delarna av landet. Sedan sade herr Larfors att DON avstyrker. Ja, jag kan trösta herr Larfors med att det nog inte finns någon myndighet — möjligen med något enstaka undantag — av dem som har varit aktuella för lokalisering, som inte har avstyrkt utflyttning. Men jag vågar säga att alla har avstyrkt flyttning till Norrland — och det vore ju sensationellt om någon skulle acceptera en flyttning dit upp. Det är naturligtvis en skev föreställning man har om Norrland. Låt mig slutligen också säga helt kort att herr Westberg i Ljusdal försöker måla situationen för Gävleborg så väldigt dyster, men då vill jag rekommendera honom att läsa dagens nummer av Arbetarbladet. Där står det bl.a. att SKF Stål i Hofors söker 85 man, och Sandviken måste ha 25 man per vecka året ut för att klara den enorma utveckling man där har. Vidare har tidningen frågat byrådirektör Pelle Strid på länsarbetsnämnden i Gävleborg, och han säger så här: ”I dagens läge kan man inte heller klara rekryteringen till SKF Stål och inte heller Sandviks behov.” Tidningen skriver vidare: ”Behovet har varit stående sedan januari. Under vecka 23 skall representanter för länsarbetsnämnden tillsammans med representanter för SKF och Sandvik göra besök i Norrbotten och Västerbotten för att på arbetsförmedlingarna informera om det rådande förhållandet. Pelle Strid betonade att det största problemet i dag är att rörligheten hos arbetskraften är mycket liten.” När man har en sådan gyllene situation skall man inte anföra lokaliseringspolitiska skäl för den aktuella lokaliseringen.

Herr talman! Vad herr Nygren här sade är ju glädjande nyheter. Men man får komma ihåg att detta händer efter det att 600 arbetstillfällen har försvunnit i Sandviken, och nu är det fråga om 150 nyanställda. Förbättringen har alltså ingalunda de dimensioner som herr Nygren vill göra gällande. Jag hänvisar till vad jag tidigare sagt om utvecklingen under 1972, som finns bestyrkt med siffror.

Vi har också i det området en betydligt svagare utveckling än man har t.ex. i Jönköping, och skälen för en lokalisering till Sandviken är därför utomordentligt starka enligt min mening. För domstolsverket skulle en lokalisering till Sandviken innebära goda förbindelser med en lång rad domstolar och det stora antal institutioner i Stockholm, som verket bör ha samarbete med. Jag hänvisar till vad jag tidigare sagt i det avseendet.

Herr talman! Herr Winberg tog upp frågan om den besöksfrekvens som kan bli aktuell för det nya domstolsverket och sade att den naturligtvis kommer att bli särskilt hög i början, när verket byggs upp. Det är klart att den blir högre då, men den kommer säkert att bli hög även därefter. Det framgår också av DON:s remissyttrande, som finns refererat på s. 4 i utskottsbetänkandet. Jag tror att herr Winberg känner till att hovrätterna nu gör vissa inspektioner vid underrätterna. En del av det inspektionsarbetet kommer att övergå på domstolsverket — inte i vad det gäller den dömande men väl den administrativa verksamheten. Domstolsverket skall också svara för en del andra uppgifter, t.ex. utbildning. Domstolsverket kommer också att utöver domstolarna även syssla med åklagarna och andra myndigheter. Därför tror jag att det kommer att ha stor betydelse i framtiden att verket har en lokalisering som innebär korta resor till underrätterna och andra lokala myndigheter. Här vill jag skjuta in att flygresor till och från Stockholm, som i debatten ofta omnämnes, är av begränsad betydelse. Av större vikt är de resor som skall göras ut till underrätterna och som inte får ta för mycket tid i anspråk. Herr Westberg i Ljusdal sade i sin replik att jag skulle ha undervärderat Sandviken. Nej, jag har inte undervärderat Sandviken på något sätt. Jag har bara sagt att Sandviken — om man vid en jämförelse mellan de tre orterna Jönköping, Sundsvall och Sandviken i det ena fallet lägger effektivitetsskäl och i det andra fallet regionalpolitiska skäl till grund för bedömningen — hamnar Sandviken någonstans mitt emellan. Det är ingen undervärdering av Sandviken. Det är bara ett konstaterande av hur det förhåller sig just i det här fallet. Jag är väl medvetan om att Gävle-Sandviken är ett primärt centrum. Jag har själv för en stund sedan deltagit i beslutet att till Gävle-Sandviken lokalisera totalt 920 tjänster.
Herr talman! Herr Larfors nämnde att det nya verket skall ta över den inspektionsverksamhet som hovrätterna nu bedriver. Jag vill då påpeka att jag i min värdering av omfattningen av denna i framtiden har vägt in både det och den inspektionsverksamhet som nu bedrivs från justitiedepartementet. Det bör kunna ge ledning när det gäller att beräkna hur omfattande besöksverksamheten i framtiden från det nya verkets sida kan tänkas bli. Även om man lägger till en hel del tror jag att det som står i propositionen om det stora besöksbehov som föreligger är överdrivet. Sedan vill jag säga att när jag nämnde behovet av resor till Stockholm var det ett argument mot justitieutskottets betänkande där man hade nämnt att det nya verket skall ha kontakter med andra centralmyndigheter, just sådana centralmyndigheter som ligger i Stockholm. Då tycker jag att flygförbindelserna mellan den nya lokaliseringsorten och Stockholm är ganska väsentliga.
Herr talman! Till herr Larfors vill jag säga att om man väljer Sandviken som lokaliseringsort tillgodoser man både effektivitetssynpunkterna och de regionalpolitiska synpunkterna.
Herr talman! Vad beträffar Sandviken som lokaliseringsort och herr Westbergs i Ljusdal åsikt att man tar hänsyn till både effektivitetsoch lokaliseringssynpunkterna om domstolsverket placeras där vill jag bara hänvisa till de uttalanden som inrikesutskottet har gjort på den här punkten och som tidigare nämnts här. Jag tycker nog att jag där kan få stöd för min egen uppfattning i det här fallet.

Herr talman! Jag har begärt ordet därför att jag har ansett det angeläget att få redovisa hur vi från justitiedepartementets sida har kommit fram till att Jönköping är den lämpliga lokaliseringsorten. Jag har velat göra det därför att det inte skall behöva råda något tvivel om att våra bevekelsegrunder ingalunda enbart har varit effektivitetssynpunkterna utan att vi verkligen också har bemödat oss om att ta hänsyn till de regionalpolitiska synpunkterna. Jag vill erinra om att när vi 1970 tillsatte utredningen om ett domstolsverk kastade redan utlokaliseringen från Stockholm sin slagskugga framför sig. Även om vi primärt skulle ha velat ha domstolsverket i Stockholm, sade vi redan i direktiven att utredningen skulle undersöka om domstolsverket kunde förläggas utanför Storstockholmsområdet. Så kom remissutfallet som har redovisats här i kammaren och som ju visade att flertalet av remissinstanserna förordade Stockholm, trots att man alltså skulle försöka tänka på någon ort utanför Stockholm. Men det var ju några remissinstanser som föreslog någon ort i Mellansverige eller Jönköping. Det kunde ha varit frestande för oss i justitiedepartementet att i den situationen, mot bakgrund av remissutfallet, föreslå Stockholm. Vi gjorde nu inte detta utan föreslog Jönköping, och bakgrunden till det var de undersökningar vi gjorde om vilken ort som bortsett från Stockholm skulle kunna vara den bästa, sett från effektivitetssynpunkt men ändå med beaktande av regionalpolitiska synpunkter. Jag vill så knyta an till den här debatten. Inrikesutskottets ordförande nämnde något om att det kanske inte bevhövdes så stora kontaktytor för domstolsverket, och jag utgår från att han då kanske tänkte på förhållandet till allmänheten. Det må vara hänt. Men här har ju brutits en del synpunkter på frågan om hur mycket reseverksamhet som domstolsverket kan komma att behöva, och härvidlag vill jag säga till herr Winberg att det inte bara gäller initialskedet. Vi har den bestämda uppfattningen att, som det sägs i propositionen, ofta återkommande personliga besök hos domstolarna kommer att bli nödvändiga inte bara i initialskedet utan också i fortsättningen. När vi tog hänsyn till detta — här kommer ju kostnadsaspekten med resor och sådant in i bilden — visade det sig att vi då i sista hand kom fram till att Örebro och Jönköping var de orter som från dessa utgångspunkter var lämpligast. Får jag tillåta mig att uttrycka mig något vanvördigt, kan jag säga att det visade sig att Jönköping låg en noslängd före Örebro. Detta är de synpunkter som har varit vägledande för oss. Det är klart att det måste tillmätas betydelse vad hovrätten för Övre Norrland i Umeå och hovrätten för Nedre Norrland i Sundsvall har sagt. Herr Winberg har berört detta, och jag medger gärna att jag också har uppfattningen att de har lagt arbetstekniska synpunkter på lokaliseringen. Vi kommer då till frågan om hur man skall kunna förena de ur regionalpolitisk synvinkel behjärtansvärda önskemålen med de betydelsefulla effektivitetssynpunkterna. Av den debatt som förts har vi fått klart för oss att om man skall lägga enbart arbetsekonomiska synpunkter och effektivitetssynpunkter på domstolsverket, skulle man ha hamnat i första hand i Stockholm eller i andra hand i Jönköping.

För att komma fram till någonting som så långt det går tillgodoser dessa i viss mån motstridiga intressen, har vi från justitiedepartementets sida ansett att allting talar för en placering i Jönköping. Det är därför min förhoppning att kammaren vid den kommande röstningen skall följa justitieutskottets majoritet.

Fru talman! Det är väl inte så vanligt att en sydvästskåning deltar i lokaliseringsdebatter, men trots det har jag ändå i fråga om domstolsverkets placering tagit mig friheten att begära ordet, även om tiden är långt framskriden. Det är inte så att Malmö, den ort där jag hör hemma, har blivit brandskattat vid utlokalisering av statlig verksamhet. Det är i stället Stockholm som har fått sitta emellan och som har gått miste om arbetstillfällen. Anledningen till att inte Malmö drabbats är helt enkelt att vi inte har några statliga verk i den mening som innefattas av riksdagens beslut om omlokalisering. Jag vill gärna säga att vi klarat oss ganska bra, trots att vi inte har några statliga verk av den typ det här har varit fråga om. Visserligen har vi under de senaste åren haft en rätt kraftig befolkningsminskning i Malmö kommun, men vi har ändå inte dristat oss att ropa efter statliga verk och myndigheter. Jag har också uppfattningen att detta inte är det allena saliggörande. Jag tror att det har ganska liten betydelse för utvecklingen av en bygd. Vad som behövs är en livskraftig industri och handel, som möjliggör skapandet av varaktig sysselsättning. Det är detta som givit mig anledning att begära ordet i frågan om domstolsverkets lokalisering. Jag är rädd för att vi stirrar oss blinda på den här utflyttningen och omlokaliserar verk och myndigheter för omlokaliserandets egen skull. Vi kan komma att tappa bort effektiviteten; det har nämnts här tidigare i dag. Resultatet kan bli en ineffektivitet som vi får det besvärligt med. I vissa fall finns det också risk för att det uppstår en byråkrati som inte kan vara till gagn för lösandet av de uppgifter som vederbörande institution eller verk har att handlägga. Detta betyder inte att jag inte helt och fullt stöder det beslut som riksdagen i dag har fattat om omlokalisering av viss statlig verksamhet, utan jag tänker närmast på det beslut vi strax går att fatta beträffande lokaliseringen av domstolsverket. Jag tycker inte att man i detta fall kan bortse från de uppgifter som verket har att lösa. Skälen för en rationell verksamhet måste här väga tyngre än de regionalpolitiska hänsynen. Domstolsverkets uppgifter har redan redovisats i debatten. Jag skall inte upprepa dem utan hänvisar i den delen till de tidigare inläggen. Jag vill bara tillfoga att det måste vara riktigt — det har för övrigt också tidigare understrukits — med täta personliga kontakter mellan domstolsverket och domstolarna genom en besöksverksamhet, så att verket effektivt kan lösa sin uppgifter. Eftersom Jönköping är beläget i den del av landet där antalet myndigheter inom domstolsväsendet är störst, har jag för min del fastnat för att domstolsverket bör förläggas till Jönköping. Något som styrkt mig i denna uppfattning är det stora antal remissorgan som, om inte Stockholm kunde komma i fråga, i andra hand förordat en placering i Jönköping. Justitieministerns anförande här har ytterligare styrkt mig i denna uppfattning. Jag nämnde tidigare att vi i Malmö inte har mist något verk. Inte heller har något verk eller någon myndighet lokaliserats till Malmöområdet, och så borde väl inte heller ha varit fallet. Men vi berörs naturligtvis ändå av detta genom att vi får vara med och betala kostnaderna. Därför kunde kostnadsfrågorna vara ett starkt skäl för mitt ställningstagande till placeringen av domstolsverket, och jag skall inte sticka under stol med att de i ett tidigare skede var det.

Men en sådan utveckling tycker jag ändå skulle vara felaktig; som jag tidigare sade, har industrin och handeln ett avgörande inflytande när det gäller en bygds utveckling. Jag önskar för min del att de norra delarna, och för övrigt hela vårt land, får en industriell utveckling som innebär bättre balans mellan de olika landsdelarna i dessa avseenden. Kan vi skapa denna balans får lokaliseringen av statliga verk och myndigheter mindre betydelse från regionalpolitisk synpunkt, och det skulle enligt min mening vara den rätta utvecklingen för alla delar av landet. Med det anförda, fru talman, instämmer jag i det yrkande som har framställts av justitieutskottets ordförande fru Kristensson.
Fru talman! I debattens sista stadium är det kanske inte mycket att tillägga, allra minst efter det klara och koncisa anförande som herr justitieministern här höll för några minuter sedan. Jag kan i stort sett instämma i det anförandet och i de slutsatser som herr justitieministern där drog. Jag skulle bara vilja göra några mycket korta kompletteringar. Frågan om domstolsverkets lokalisering har tydligen varit en svår nöt att knäcka för vederbörande utskott, eftersom frågan har skjutits framåt så länge och legat på riksdagens bord utan ett avgörande. Och ändå borde väl själva avgörandet inte ha varit så svårt, i den mån man endast hade haft att ta ställning till rena fakta i målet. De sakkunniga remissinstanserna har varit i stort sett samstämmiga och inte tvekat i sin bedömning av lokaliseringsort. För dem har Jönköping framstått som den naturliga lokaliseringsorten, då nu Stockholm av kända skäl inte har kunnat komma i fråga. Därför tycker jag det är en smula förvånande med det ställningstagande som inrikesutskottet har gjort. Man kan naturligtvis alltid åberopa att en viss ort är i stort behov av sysselsättningstillfällen och att därför just den orten måste få någon form av lokalisering, i stort sett sak samma vilken typ av lokalisering det blir, bara sysselsättningstillfällena skapas. Men man måste rimligtvis också ta andra hänsyn än de rent sysselsättningsmässiga. Detta gäller vid alla lokaliseringar, och det gäller självfallet också vid en lokalisering som den vi nu har att ta ställning till. Gör man det, ligger utan tvekan Jönköping bäst till vid bedömningen av skälen för och emot. Här har talats mycket om kommunikationer och lättheten att nå olika delar av landet. Jag skall inte alls ge mig in på någon presentation av Jönköpings kommunikationer, men låt mig bara nämna en sak i sammanhanget. Flygkommunikationerna, som väl undan för undan kommer att spela en ökad roll i framtiden, är när det gäller Jönköping stadda i mycket snabb expansion. Det är faktiskt på det sättet, fru talman, att Jönköping nu håller på att bli en av landets absolut största flygplatser — som t.o.m. har direktförbindelse med utlandet; någonting som i det här sammanhanget naturligtvis spelar mindre roll men som ändå förtjänar att nämnas som ett exempel på expansionen just av flygkommunikationerna. De här kommunikationsaspekterna måste tas med i bilden. Jag vill också nämna en annan sak. I de två stora utlokaliseringsomgångar som vi har behandlat här i riksdagen — den ena för något år sedan och den andra i dag — har det i ett par fall faktiskt varit på det sättet, att de anställda i ett antal verk har begärt och mycket kraftigt agerat för att få bli lokaliserade just till Jönköping i stället för till de orter som föreslagits av Kungl. Maj:t. Att man har gjort denna bedömning inte minst med tanke på kommunikationsaspekterna framgår klart vid läsningen av de inlägg som har gjorts från de berörda personalorganisationerna. Fru talman! Den här debatten gäller ju inte någon utflyttning, eftersom det rör sig om ett verk som skall nyupprättas. Därför borde man kunna betrakta denna lokalisering mera lidelsefritt än vad som är fallet i andra sammanhang och även lägga rätt stor vikt vid vad de sakkunniga remissinstanserna har sagt. I annat fall framstår en remissbehandling av sådana här ärenden som tämligen meningslös. Fru talman! Jag tycker alltså att sakskälen i denna debatt talar mycket klart för Jönköping, och även jag vill yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! I detta betänkande behandlas en motion som jag och några medmotionärer på Gävleborgsbänken har väckt, i vilken vi föreslår Sandviken som lokaliseringsort för det nya domstolsverket. Många starka skäl talar för att speciella åtgärder vidtas för att vända den trend som Sandvikens kommun och den omkringliggande regionen är inne i. En lokalisering av domstolsverket till Sandviken skulle inte bara ge Sandvikens kommuns invånare utan även invånarna i de omkringliggande kommunerna i Gästrikland en större tro på framtiden. Sandviken har ett mycket ensidigt näringsliv, dominerat av en industri — Sandvik AB. För kommunens och industrins företrädare har det länge stått klart, att man inte längre kan fortsätta att konservera eller nyskapa orter av två ensidiga typer, av vilka det ena samhället skall bebos av industrins anställda och det andra av utövare av serviceoch förvaltningsverksamhet. Jag vill framhålla att detta gäller inte enbart Sandviken utan över huvud taget bruksorter med ensidigt näringsliv, av vilka vi har flera speciellt i Gästrikland. Som ett av skälen till vår framställan i motionen om lokalisering av domstolsverket till Sandviken vill jag därför understryka nödvändigheten av en allmän satsning som kan leda till en allsidig befolkningsstruktur och regional balans i Gästrikland. Sandvik AB har vid ett flertal tillfällen efter framställning från statsmakterna utlokaliserat tillverkningsenheter till andra delar av landet. I stödsyfte har bl.a. avdelningar utlokaliserats till Bollnäs, Tierp och Sveg. Detta har naturligtvis medfört negativa konsekvenser för Sandvikens kommun, både befolkningsmässigt och från sysselsättningssynpunkt. Kommunen har samhällssolidariskt accepterat utflyttningen av avdelningar från järnverket men har naturligtvis förutsatt att de negativa följderna i någon mån skulle kompenseras med annan sysselsättning till kommunen, då främst av sådan art att den skulle bidra till att förändra den snedstruktur som kommunen har. Inrikesutskottet har, enligt vad jag anser, i sitt yttrande till justitieutskottet i denna fråga i sin bedömning inte tagit tillräcklig hänsyn till nu rådande förhållanden i Sandviken och Gästrikland. Detta säger jag med hänvisning till dels den snedstruktur som råder i stora delar av Gästrikland, dels den befolkningsminskning som regionen drabbats av på senare år. Förlusten för Gästrikland uppgick 1972 till drygt 600 personer, vilket har skapat problem och oro för framtiden, allra helst då det för dagen inte finns tecken på någon förändring till det bättre i den trend som regionen är inne i. Herr Nygren sade att det i dag i både radio och press har offentliggjorts att nyanställningar kommer att göras vid Sandvik AB. Den siffra som därvid har nämnts är emellertid felaktig. De 25 man per vecka som Sandvik AB har angivit att man behöver skall i stort sett ersätta personal som på grund av pensionering eller av andra anledningar har slutat. 1971 slutade 600 personer vid järnverket i Sandviken och 1972 miste man sysselsättningstillfällen för 100 personer. I år har det aviserats ytterligare minskning av antalet tjänstemän. Man räknar nu med ett nytillskott på ytterligare 125 stycken kollektivanställda. Herr Nygren nämnde också att företaget måste söka sig till Norrland för att få tag på kollektivanställd personal. Tyvärr är det så; det är svårt att få folk till industrin, speciellt till bruksorter med ett mycket ensidigt näringsliv. När man nu för tiden — och det tror jag herr Nygren väl känner till — söker sig till en ny ort vill man, om man är gift, att även hustrun och barnen får möjlighet till sysselsättning, och det är mycket svårt på bruksorter. Därför är det viktigt att vi ser till att det blir en mer allsidig sysselsättning på sådana orter. En annan sak som jag anser måste vara med vid bedömningen av lokaliseringsort är vårt lands beroende av exportindustrin. Sandvikens Jernverks AB, vars moderbolag med anläggningar har säte i Sandviken, hade under 1972 en fakturering som uppgick till 1 744 miljoner kronor, varav 88 procent avsåg export. Ur samhällsekonomisk synpunkt finns det därför även starka skäl som talar för en satsning på Sandviken. Skulle kommunens möjligheter att upprätthålla en god service för företagets anställda försämras så finns det, vill jag påstå, stor risk för en framtida försämring för Sandvikens Jernverk att rekrytera skicklig arbetskraft, och därmed uppstår en försämrad konkurrenssituation. Vår höga levnadsstandard kan till stor del hänföras till vår viktiga handel med utlandet, och vi måste därför se till att satsa på orter med exportindustrier, så att de kan upprätthålla en god service för invånarna. Med utgångspunkt i vad jag nu har sagt talar starka regionalpolitiska skäl för en lokalisering av domstolsverket till Sandviken. Jag skall inte upprepa de arbetsekonomiska skäl och kostnadssynpunkter som anförts här ifrån talarstolen tidigare och som även framhållits av departementschefen och i utredningar. Jag vill sluta med att säga att såvitt jag kan förstå finns inga nackdelar ur kommunikationssynpunkt som talar emot en förläggning till Sandviken. Tvärtom anser jag att Sandviken har det bästa geografiska läget av de tre aktuella orterna. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen 2 till justitieutskottets betänkande nr 24.

Fru talman! Även jag kan instämma i den skildring av det sneda näringslivet i Sandviken som herr Westberg i Hofors nyss från denna talarstol har givit kammaren del av.

Fru talman! Mitt namn återfinnes under justitieutskottets majoritetsförslag, ett förslag som förordar Jönköping.

Vi har med särskilt stort intresse studerat de remissutlåtanden som lämnats av de hovrätter som, herr Winberg, föredragit Jönköping framför Sundsvall, även om det är skrivet på ett sådant sätt att det vittnar om ett beklagande över att man måste prioritera en annan ort än den egna. Man har alltså föredragit Jönköping framför Sundsvall. Vi har också sett Gävle—Sandviken ur effektivitetssynpunkt. Jag tror att det är ganska väsentligt, när kammaren nu snart skall gå till votering, att utskottets ställningstagande blir helt klargjort. Herr Nygren som inledde denna debatt sade i sina första satser att justitieutskottet är i en kluven situation. Det är klart att vi är det. Det här ärendet har blivit komplicerat genom att inrikesutskottet har kommit till en helt annan slutsats än vad vi har gjort. Vi som är i majoritet har som sagt mest tagit hänsyn till effektiviteten och därför stannat för Jönköping på de grunder som herr Larfors, herr Jönsson och herr justitieministern tidigare mycket tydligt har redovisat. Men jag tror att det är av värde för kammaren att få veta att jag, och jag är inte ensam bland majoriteten, ser Gävle—-Sandviken som nära nog likvärdigt med Jönköping. Vi har studerat förhållandena riksmässigt, vi har diskuterat med jurister, vi har läst remissutlåtandena och tagit del av alla de handlingar som finns i ärendet. Vi har också för vår del fäst mycket starkt avseende vid det omdöme som DON givit att man med hänsyn till vunna erfarenheter absolut tar avstånd från Sundsvall som lokaliseringsort. Därför tycker jag att det är ganska viktigt att någon från justitieutskottet stiger upp och tydligt säger ifrån att det finns, som vi ser det, två alternativ för domstolsverket. Det ena är det alternativ som vi föreslår, Jönköping, det andra likvärdiga alternativet är Gävle—-Sandviken med Sandviken som slutlig placeringsort.

Fru talman! Vi har nu i debatten hört tre olika kommuner rekommenderas som förläggningsort för det blivande domstolsverket. Argumenteringarna för och emot de tre förslagen gör kanske tillsammans ett något förvirrat intryck. Trots detta tänker jag bidra till denna förvirring genom att förespråka en fjärde förläggningsort. I statsverkspropositionen, där Jönköping föreslås som förläggningsort, framhåller departementschefen att personliga kontakter främst mellan domstolarna och domstolsverket genom ofta återkommande personliga besök på domstolarna blir ett oumbärligt inslag i domstolsverkets verksamhet. Täta kontakter krävs också, fortsätter departementschefen, med andra centralmyndigheter såsom statskontoret, riksrevisionsverket, rikspolisstyrelsen, byggnadsstyrelsen, riksskatteverket och statens personalutbildningsnämnd, alltså en rad myndigheter i Stockholm. Jag tror att detta i huvudsak är riktigt, även om det kan ligga någonting i vad herr Winberg nämnde om hur verkligheten kan komma att gestalta sig. Det är naturligtvis inte alltid man når upp till den ambitionsnivå i fråga om kontakter som är önskvärd, framför allt inte om man placeras på en olämplig lokaliseringsort. Justitieutskottet anknyter i sitt betänkande till de här uttalandena av departementschefen. För egen del säger utskottet att departementschefens uttalanden innebär att starka effektivitetsskäl talar för att domstolsverket förläggs till Stockholmsområdet eller i vart fall till den del av landet där antalet myndigheter inom domstolsväsendet är stort. Utskottets slutsats blir att verket skall förläggas till Jönköping, och då spelar regionalpolitiska synpunkter en stor roll. För min egen del tycker jag förstås att departementschefens uttalande och de omständigheter han anför ganska bestämt pekar på Stockholm som förläggningsort och inte någon ort ute i landet. Det är också rätt naturligt att Föreningen Sveriges tingsrättsdomare, som representerar de domare ute i landet som bildar en stor del av domstolsverkets klienter, har förespråkat Stockholm. Det är de som skall bära de praktiska konsekvenserna av lokaliseringen. Det är de som vet vad en förläggning till den ena eller andra orten kommer att innebära och det är de som får olägenheterna om man väljer fel. Helt anturligt säger de att Stockholm är den i särklass lämpligaste lokaliseringsorten. Sällan har väl ett sakligt argument av så stor tyngd, uttryckt av så sakkunniga personer, negligerats i det slutliga avgörandet. Dessutom finns det ytterligare några andra omständigheter som talar för Stockholm som jag här vill nämna. Enligt riksdagens beslut skall domstolsverket ha ledningen av domstolsadministrationen i vårt land — fastän med den bestämda förmaningen att inte försöka påverka domstolarnas dömande verksamhet. Det här är, det vill jag understryka, en både betydelsefull och många gånger ömtålig uppgift.

Men om man skall nå detta mål måste man ha tillgång till en rad befattningshavare i domstolsverket, som har erfarenhet av dömande verksamhet, för att kunna begripa problemens praktiska innebörd. Dessutom bör de ha handlag med administrativa uppgifter. Det är inte alla domare och inte alla skickliga domare som har det. Slutligen är det högst angeläget att de är i besittning av ett allmänt sett gott praktiskt omdöme. Det är ganska stora krav man måste ställa om det här skall fungera bra. Det är inte särskilt lätt att få tag i personer med en kombination av alla dessa goda egenskaper. Man måste förutsätta — och det framgår av propositionen — att en rad befattningshavare bör vara domare som lånas in från domstolsväsendet till domstolsverket för att tjänstgöra där under kortare eller längre tid. Om man då skall rekrytera domare med dessa goda andra egenskaper utöver kunnigheten i domarvärv, då är faktiskt domstolsverkets lokali seringsort av stor betydelse, ja, kanske av avgörande betydelse. Flertalet domare är sannolikt ganska måttligt intresserade av en sådan tjänstgöring, om det betyder att de för kortare eller längre tid måste byta bostadsort och efter fullgjord tjänstgöring på nytt skall flytta. Om man nu anser det angeläget att välja personer som fyller dessa höga kvalifikationskrav, är det angeläget att man väljer en lokaliseringsort där det finns tillgång till ett ganska stort rekryteringsunderlag. Då har man utsikter att finna de rätta människorna. Utifrån dessa synpunkter är Stockholm den klara lokaliseringsorten. Där finns vår största hovrätt, där finns vår största underrätt och i Stockholmsområdet finns ett flertal andra stora underrätter. Yngre domare från andra hovrätter och underrätter ute i landet brukar i stor utsträckning tjänstgöra i Stockholm längre eller kortare tid som revisionssekreterare, som kommittésekreterare eller som lagstiftare i kanslihuset. Min slutsats blir att skälen för Stockholm som lokaliseringsort är så starka att man borde ha låtit dessa väga över regionalpolitiska önskemål. Jag beklagar att så inte har skett men jag förstår att ett yrkande om Stockholm som förläggningsort inte har någon utsikt att vinna gehör i kammaren. Därför anser jag det meningslöst att framställa ett sådant yrkande. Jag kommer för min egen del att rösta på Jönköping som är det förslag som har minst olägenheter.

Herr talman! Den debatt som nu pågått om justitieutskottets betänkande nr 24 rörande domstolsverkets placering har enligt min mening blottat en rad underligheter. En av dessa är att justitieutskottet inte tillräckligt tagit upp och betonat lokaliseringsfrågan. Vi har ju tidigare diskuterat ett betänkande från inrikesutskottet, och jag menar att det utskottet bättre kan pröva lokaliseringsfrågan. Där har man ju också enhälligt utan reservationer tillstyrkt lokaliseringen av domstolsverket till Sundsvall. Varför har nu detta skett? Låt mig nämna några siffreruppgifter som troligen har blivit avgörande för att inrikesutskottet enhälligt föreslagit Sundsvall. Västernorrlands län har under perioden från 1962 minskat sin befolkning med 7 096 invånare. Visserligen motiverar man i reservationen 2 en förläggning av domstolsverket till Sandviken med att Gävleborgs län under 1972 haft större utflyttning än Västernorrlands län. Men ser man, som jag tidigare sagt, hur utvecklingen har varit under en tioårsperiod finner man att Gävleborgs län haft en utflyttning av 649 invånare. Ställ denna utflyttning mot det av mig tidigare nämnda antalet 7 096 från Västernorrlands län under samma tid!

Ser man dessutom på utvecklingen i Jönköpings län, så noterar man där en ökning av befolkningstalet med 19 940 personer under samma tidsperiod. Jag tycker att det är siffror som bör beaktas. Till detta kan också läggas att delegationen för lokalisering av statlig verksamhet i mars 1971 ansåg att ”övervägande skäl talade för att domstolsverket förlades till Sundsvall”. I sitt slutbetänkande, som avgavs ijuni 1972, vidhöll delegationen sin ståndpunkt. Någon ljusning i sysselsättningsläget i dag för Västernorrland är det minsann inte fråga om. Jag skulle vilja påstå motsatsen. Inom en period av cirka ett år är det varslat eller beslutat om industrinedläggningar som minskar antalet sysselsättningstillfällen med närmare 900. Av dem finns omkring 650 i Sundsvall-Timråregionen. Jag vill liksom tidigare talare understryka att vi i Sundsvall har en hovrätt och dessutom två avdelningar av kammarrätten. Men det är främst lokaliseringssynpunkterna som jag vill framhålla, eftersom både Sundsvall och Jönköping beträffande nu verksamma domstolar kan jämställas. En annan viktig fråga för en myndighet som domstolsverket är väl ändå kommunikationerna. I det fallet kan nämnas att Sundsvall har goda kommunikationer. Det gäller inte minst flyget, med direktförbindelser inte enbart till Stockholm utan också till Göteborg och de södra delarna av landet. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till reservationen 1 av herr Nygren m.fl.

Herr talman! Med anledning av vad herr Olsson i Timrå sade om att inrikesutskottet skulle vara lämpligast att bedöma en lokaliseringsfråga av den här arten vill jag citera vad inrikesutskottets presidium har sagt här i kväll. Inrikesutskottets ordförande sade: Domstolsverket är sådant att det utan alltför stor olägenhet kan förläggas till Norrland. Inrikesutskottets vice ordförande sade: Det är klart att Jönköping har ett centralare läge än Sundsvall, men utan några större olägenheter kan verket placeras i Norrland och Sundsvall. Är det olägenheter som skall vara avgörande för om ett verk skall placeras på den ena eller den andra orten? Jag kan inte finna annat än att det vägledande ändå måste vara var det blir effektivast att förlägga verket. Jag vill i sammanhanget understryka vad regeringens talesman, justitieministern, sade i kväll, nämligen att om verket inte skall förläggas till Stockholm — och det är ju borta ur bilden — är Jönköping den lokaliseringsort som gör att verket blir effektivast.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

Herr talman! De mindre företagens problem och möjligheter är föremål för ökad uppmärksamhet inte bara i Sverige utan i praktiskt taget alla länder. Nödvändigheten av livskraftiga och starka mindre företag har överallt understrukits inte bara som komplement och underleverantörer utan även som företag med helt egen inriktning och profil. Utan att jag hängiver mig åt den konspirationsteori, som på många håll är omhuldad, att regeringen medvetet söker ta död på småföretagsamheten i landet, tror jag dock att de åtgärder som synes ha varit riktade mot småföretagande i första hand beror på bristande insikter i småföretagandets problem. Vi har under de senaste årtiondena fått ett konkurrensklimat som har skärpts genom teknikens och marknadens allt snabbare förändring. Vi har fått kraftigt stegrade löner och sociala kostnader, och det har för egenföretagaren inneburit ett markant försämrat läge. En sjunkande självfinansieringsgrad, ett större beroende av främmande riskvilligt kapital har hämmat de mindre företagen i deras expansionsoch utvecklingssträvanden. Också pålagor som löneskatten drabbar de mindre företagen hårdare än de större eftersom de mindre företagen inte har samma möjligheter att möta kostnadsökningar genom rationaliseringar. Nu vill jag ändå påstå att den politiska debatten om de mindre och medelstora företagens kreditförsörjning kommit att inta en enligt min mening alltför dominerande roll. Jag vill inte påstå att problemet med de mindre företagens kreditförsörjning är oväsentligt eller att man nu skapat så goda lånemöjligheter att några kreditproblem inte finns. Men vi har fått många olika kreditinstitut dels av statlig karaktär, dels i samverkan mellan staten och enskilda banker, och detta har gjort att vi fått en rätt vildvuxen flora i det avseendet. Där skulle man vilja ha en samordning som i högsta grad är önskvärd. Ändå har man i debatten inte tillräckligt uppmärksammat problemet med de mindre företagens utveckling och deras behov av stöd och rådgivning på de tekniska och företagsekonomiska områdena och i fråga om marknadsföringen. De satsningar som man har gjort inom den mindre industrin har ju på investeringssidan ofta haft en defensiv karaktär: det har snarare gällt att få till stånd rationaliseringar inom produktion och administration än satsningar på nya produkter och produktionslinjer. Man har väl anledning att anta att dessa problem med de mindre företagens produktutveckling i framtiden kommer att bli deras största bekymmer. Produkternas livslängd tenderar att bli allt kortare och konkurrenternas plagierande alltmer tilltagande. Vi har i folkpartiet framfört förslag som på olika sätt skulle stödja de mindre och medelstora företagen, eftersom vi har ansett att det är en viktig näringspolitisk målsättning att bevara en stor och utvecklingskraftig sektor av mindre och medelstora företag. Vi har sagt att det härför krävs att alla företag oavsett storlek och driftform bereds likvärdiga utvecklingsmöjligheter och arbetsmöjligheter. Vi har i motionen föreslagit att näringspolitiken skulle få en mera offensiv karaktär och bl.a. inriktas på att öka de mindre och medelstora företagens konkurrenskraft och utvecklingsförmåga. Det är en rad åtgärder som vi anser vara nödvändiga. Lönsamheten och soliditeten måste förbättras, kapitalförsörjningen måste tryggas, produktutvecklingen måste stödjas, nyetableringar måste stimuleras, tillgången till företagsservice måste förbättras och utbildningsmöjligheterna för företagsledare och deras anställda måste förstärkas. Vi har också tidigare under flera år föreslagit att företagarföreningarna byggs ut till regionala serviceorgan för de mindre och medelstora företagen. Vi har sagt att företagarföreningarna bör kunna bjuda ut ett brett register av servicetjänster och att föreningarna bör kunna medverka till att göra aktiva insatser beträffande företagsutbildning, produktutveckling, marknadsbedömningar etc. Vi har tidigare mött liten förståelse för våra tankegångar på socialdemokratiskt håll, men jag vill klart tillstå att det under den senare delen av förra året och under våren har framlagts förslag, som på många punkter överensstämmer med våra förut avvisade framställningar. Vi skall ju i dag diskutera och ta ställning till inrättandet av en ny myndighet, statens industriverk, som skulle bli en basorganisation för centrala industri-, energioch mineralfrågor. Enligt folkpartiets mening är detta förslag att hälsa med tillfredsställelse. Vi har ansett att de industripolitiska frågorna tidigare har handlagts av för många organ, och det blir nu en samordning på detta område. Vi tror att denna samordning mellan olika funktioner som hittills varit uppdelade på olika myndigheter kommer att leda till en bättre handläggning. Därför förutsätter vi att de nya statliga industripolitiska insatserna kommer att ge ökad effektivitet. Vi ansluter oss alltså från folkpartiet till huvudlinjerna i förslaget till den industripolitiska verksorganisationen. I vissa avseenden förordar vi emellertid andra lösningar än vad som föreslås i propositionen. Förslaget till industriverk bygger i huvudsak på betänkandet Näringspolitiken — ny verksorganisation . Huvudtanken bakom detta förslag var att olika uppgifter med anknytning till näringspolitiken skulle föras till ett verk. När det gäller det finansiella företagsstödet förordade utredningen att kommerskollegiums och arbetsmarknadsstyrelsens uppgifter skulle föras samman i det nya verket. Statsrådet avvisar i propositionen tanken på en sådan samordning av lokaliseringspolitiken och näringspolitiken i övrigt. Vi tycker emellertid att det från samordningssynpunkt finns starka skäl för kommerskollegieutredningens förslag. Det finns för närvarande ett mycket stort antal stödformer och speciella kreditinstitut, som står till de minre företagens förfogande. Vi har berört dessa frågor i motionen 518. Detta förhållande innebär otvivelaktigt olägenheter. Vi menar att på samma sätt som när företagaren måste kartlägga och dokumentera sina kapitalbehov för en lång rad olika institutioner för att få ett projekt genomfört beror avgörandet här på ställningstaganden av olika organ. Därför anser vi att en samordning av det statliga och Nr 96 halvstatliga finansiella företagsstödet är nödvändig. I en sådan samord Onsdagen den ning har lokaliseringsstödet sin givna plats. Vi anser från folkpartiet att 23 maj 1973 mellan lokaliseringspolitik och näringspolitik finns ett nära samband, och I GH mot denna bakgrund vore det naturligt att det nya industriverket blev Näringspolitik huvudman även för lokaliseringsstödet. Vi utgår från att inom verket kommer att finnas den sakkunskap och den kompetens som fordras för att man skall kunna bedöma de här frågorna. Vi tror emellertid att ett samspel mellan näringspolitiken och lokaliseringspolitiken skulle vinna på att denna inordnades i verket, så att man kunde få en mera offensiv prägel på de olika insatserna. Det finns alltså starka skäl som talar för att lokaliseringsstödet i framtiden handhas av industriverket. Vi vill i det här sammanhanget inte föreslå någon ändrad myndighetsorganisation, men vi menar att frågan om lämplig myndighet för lokaliseringsstödet bör bli föremål för fortsatt utredning. I reservationen 14 till näringsutskottets betänkande nr 54 har vi därför yrkat bifall till vårt förslag om fortsatt utredning. Nu skall vi genom det nya industriverket få en form av företagsservice som på ett bättre sätt skall kunna nå ut till de mindre och medelstora företagen med sitt serviceutbud. De flesta remissinstanserna har också gått på förslaget och pekat på behovet av regionala insatser. Enligt vår uppfattning i folkpartiet är det de mindre företagen som har det största behovet av att på regional och lokal basis erhålla olika typer av externa tjänster. Vi har också anfört att de här mindre företagens serviceutnyttjande hämmas av en rad faktorer, t.ex. bristande information till företagarna om det utbud som finns. Till årets vårriksdag har vi därför i en motion framfört förslag om skapande av någon lämplig form av information i detta avseende. Det vore verkligt angeläget att den kunde komma till stånd. Med tanke på floran av motioner som utskottet har behandlat har vi emellertid vikit undan för att föra upp motionskravet i en reservation. Vi förutsätter att det skall bli en bättre samordning av utbudet av information. Vi anser att företagarföreningarna är en lämplig fältorganisation för att klara av den här servicen till den mindre företagsamheten. I propositionen föreslås också en förstärkning på 2,5 miljoner kronor för att föreningarna skall bygga upp sin verksamhet av mera utåtriktad art. Man kan väl tänka sig att 2,5 miljoner är en tämligen blygsam summa, om det över huvud taget skall bli någon effekt av den här insatsen. Bara när det gäller lönekostnader och skrivhjälp rör sig väl en ny tjänst om 75 000 kronor. Sedan kommer en massa lönebikostnader, resor, traktamenten och övriga förvaltningskostnader, så det blir väl fråga om minst 100 000 kronor. Häromdagen lyssnade jag på statsrådet Johansson i en paneldebatt uppe i stora partilokalen. Där ställde man en direkt fråga, huruvida varje förening skulle få en ny tjänst. Det var väl inte så alldeles klart att det skulle bli så. Kravet är ju att föreningarna skall kunna förete ett programförslag som är godtagbart. Men ändå vill jag påstå att anslaget på 2,5 miljoner är alltför blygsamt, och vi har också från vårt håll begärt en uppräkning med 2 miljoner kronor, vilket följs upp i reservationen. 26 Vi har också i folkpartimotionen föreslagit i likhet med delegationen för mindre och medelstora företag, att man i ett par län skall få i gång en försöksverksamhet med statligt bidrag till vissa konsultoch utbildningsinsatser. Syftet med denna konsultverksamhet är framför allt att stimulera de mindre företagen att utnyttja kvalificerade konsulter genom att täcka de kontaktoch tröskelkostnader som ingår i varje nytt konsultuppdrag. Det finns enligt vår mening starka skäl för att man skall pröva den vägen. Vi har också följt upp detta förslag i reservationen 5. Företagarföreningarna har under många år varit de mindre företagens fältorganisation och har gjort betydande insatser för den mindre företagsamheten. Man har ansett att deras verksamhet har varit av alltför defensiv karaktär, att de bör få en mera offensiv prägel och att man från statsmakternas sida måste tillförsäkra dem resurser för mera uppsökande och förebyggande verksamhet bland företagen. Utan landstingens stöd skulle det vara svårt att upprätthålla den verksamhet som nu bedrivs. Självfallet har landstingen också här ett intresse; det gäller ju i mycket hög grad de egna länens sysselsättningsmöjligheter. Men man lägger på företagarföreningarna en hel del nya uppgifter som de tidigare inte har haft. Senast för ett par veckor sedan fick företagarföreningarna ta på sig en ny uppgift som gäller den statliga upphandlingen. Enligt den skrivning som presenterats om den statliga upphandlingen har en uppgörelse träffats mellan finansdepartementet och inrikesdepartementet om att företagarföreningarna skall dels genom annonser, dels genom sammankomster informera företagarna om vilka möjligheter de har att komma in med anbud. Det är klart att detta kostar både tid och pengar. Men man avsätter inga pengar till företagarföreningarna för denna verksamhet. Under fjolåret fick man uppgiften att yttra sig över trafiktillstånd. Den ena uppgiften efter den andra kommer, men föreningarna får inte någon form av kompensation, även om — det vill jag tillstå — administationsbidraget till viss del har ökat under åren. Den rådgivning som nu föreningarna skall bedriva enligt propositionen skall i första hand ta sikte på översiktliga analyser rörande behov av olika kompletterande insatser av mera specialiserad karaktär. Det gäller utbildningsprogram eller konsulttjänster som kan förbättra företagens produktionsförmåga. Föreningarna skall, sägs det i propositionen, bedriva en aktiv uppsökande verksamhet. Dessa tjänster är ju kostnadsfria i ganska stor omfattning. De uppdrag som föreningarna får ersättning för är jämförelsevis få. I många fall måste utredningar göras på grund av speciella behov, företrädesvis när det gäller akuta ekonomiska problem. Under de senaste åren har föreningarna fått göra många brandkårsutryckningar som de inte har kunnat få någon ersättning för. Självfallet hälsar vi med tillfredsställelse den ökade satsningen på företagarföreningarna, men vi anser alltså att anslaget som gäller administrationsbidragen är alltför blygsamt. Jag skall nu, herr talman, gå över till att beröra statens institut för företagsutveckling. När vi i utskottet diskuterat propositionen och alla motionerna har vi i stora drag varit rätt överens om de här åtgärderna. Det är på några få punkter vi inte har varit överens; det gäller statens institut för företagsutveckling — SIFU — och statens utvecklingsfond. I propositionen konstaterar departementschefen att SIFU har svårigheter att nå ut till de mindre och medelstora företagen med sina tjänster, och jag vill påstå att det är riktigt. Men jag tror inte att det löses genom att SIFU förs in i det nya industriverket. Statsrådet säger att den väsentliga uppgiften för SIFU är utbildningsfrågorna, och det är riktigt. Men varför har institutet inte lyckats fånga in den målgrupp som institutet egentligen skall sköta utbildningen för? Under flera år har jag tagit upp dessa frågor här i riksdagen. Det helt avgörande är naturligtvis kursutbudet, förläggningen och kostnaderna. Det tidigare statens hantverksinstitut döptes ju om till statens institut för företagsutveckling. Jag anser faktiskt att det gamla namnet har bättre klang hos de mindre företagen — jag skulle gärna se att det kom tillbaka. Hantverksinstitutet hade på något sätt mera respons hos oss småföretagare; det var på något sätt historiskt betingat. Men vad beträffar avgifterna inom SIFU:s kursverksamhet är det ju helt orimligt att en liten företagare eller hans anställda skall betala 100 kronor i genomsnitt per dag för att gå på en kurs och samtidigt skall avstå sin arbetsinkomst. Följden har blivit att — såvitt jag vet — två tredjedelar av kursdeltagarna kommer från kommuner, landsting och större företag, medan den målgrupp som man speciellt har att inrikta sig på inte har råd att gå på kurserna. Detta har ju också dokumenterats. Jag vet inte hur vetenskaplig den utredning är som man har gjort vid Umeå universitet, där man tillfrågat 450 företagare om deras utbildning. Men det framgår i alla fall av utredningen att det är i stort sett riktigt som jag tidigare hävdat att de här småföretagarna ofta bara har sexårig folkskola, och de behöver så väl den här påbyggnaden. Det visar sig också att i företag med mellan 10 och 50 anställda har chefen bara folkskola eller realskola, medan i företag med minst 50 anställda gymnasieutbildning eller akademisk examen dominerar hos företagsledarna. Utredaren drar slutsatsen att de företagsledare som kanske har det största behovet av utbildning och av att gå på kurser deltar mera sällan eller inte alls på grund av att de inte anser sig ha råd att vara borta från produktionen. Mot denna bakgrund menar vi att de krav på en så här hög självfinansieringsgrad när det gäller SIFU:s verksamhet som departementet har borde rimligtvis ändras. På något sätt är det ju orimligt att man skall kunna få delta i all akademisk utbildning utan några kursavgifter och att man — för att ta ett annat exempel — exempelvis skall få lära sig näverslöjd gratis, medan den som vill bli bättre svarvare eller svetsare eller den som vill lära sig sköta elektroniska maskiner skall betala 100 kronor om dagen. Det finns nog skäl att göra en översyn. Men jag tror också att den regionala kursverksamhet som kommer i gång genom de konsulenter som finns i fem olika län skall ge visst underlag för en bedömning. Vidare tror jag att man skall så att säga lägga ut mera av kursverksamheten på de olika länen — man behöver inte ha alla kurser i Stockholm osv. Vi har följt upp de här synpunkterna i reservationen 8 vid näringsutskottets betänkande nr 54. Jag skall slutligen, herr talman, gå över till statens utvecklingsfond. Vi har från folkpartiets sida under flera år framhållit att behovet av åtgärder för att stimulera teknisk forskning och industriell utveckling är uppenbart, och vi har sagt att det kanske största problemet i dag för de mindre och medelstora företagen är just produktutvecklingen som måste stödjas och stimuleras. Vi har föreslagit en rad åtgärder som tidigare har avvisats av riksdagen. BL. a. har vi från folkpartiet föreslagit ett bättre skydd för enskilda innovatörer och mindre företag när det gäller att utveckla en idé till färdig produkt, alltså att särskilda produktutvecklingslån skall kunna utgå till mindre och medelstora företag. Syftet med den särskilda utvecklingsfond som föreslås i propositionen är ju snarlikt tanken bakom vårt förslag om utvecklingslån, och vi delar därför intentionerna bakom förslaget om utvecklingsfond. Däremot kan vi inte ansluta oss till den föreslagna fondkonstruktionen. Som jag tidigare framhållit står ett stort antal stödfonder och speciella kreditinstitut till de mindre företagens förfogande, och vi har begärt en bättre samordning i det avseendet. Därför framstår förslaget om statens utvecklingsfond, lagd under industriverket, som ett steg i motsatt riktning. Man tillskapar då ytterligare en fond för finansiellt företagsstöd, låt vara med särskild inriktning. Med den föreslagna fonden kommer det att finnas tre organ på den statliga sidan med uppgift att stödja olika skeden i utvecklingen från idé till färdig produkt. I reservationen 2 anför vi en del synpunkter på fonden och föreslår att den administrativt skall knytas till styrelsen för teknisk utveckling. Det har också inletts ett mycket väsentligt och betydelsefullt samarbete mellan STU och företagarföreningar när det gäller förmedling av kontakter i konkreta projekt samt rådgivning i patentoch produktutvecklingsfrågor, och vi anser att det arbete som där nedlagts svarar mot de krav som man i propositionen ställer på den myndighet som fonden skall vara anknuten till. STU har också genom kontaktsekreterarverksamheten vid universiteten medverkat till att de sekreterarna har varit ute i företagarföreningarna. Herr talman! Till näringsutskottets förevarande betänkanden är fogade ett flertal reservationer, som tar upp de mindre och medelstora företagens problem och föreslår åtgärder för att förbättra situationen för de företagen, och jag yrkar bifall till de reservationer som vi folkpartister har undertecknat. Enligt statsrådet kommer nu det nya industriverket att ägna särskilt intresse åt de mindre och medelstora företagens problem, och det är glädjande att man tänker göra en sådan satsning som nu föreslås. Från folkpartiet har vi i alla tider hävdat att de mindre och medelstora företagen har en fundamental betydelse för och inverkan på samhällsekonomin och den enskildes levnadsstandard.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande nr 54 behandlar regeringens förslag om tillskapandet av ett industriverk, och likaså behandlar det motioner som sammanhänger med hela näringspolitiken. Det är välmotiverat att de frågorna behandlas i ett sammanhang, eftersom det är uppenbart att tillskapandet av ett nytt ämbetsverk med uppgifter att handha betydelsefulla delar av den statliga näringspolitiken inte kan ses främst som en administrativ fråga. Som framgår av vår partimotion 1804 och av de reservationer som fogats till betänkandet är vi från moderata samlingspartiets sida mycket tveksamma om huruvida den föreslagna organisationen skulle medföra några administrativa besparingar. Vi tror tvärtom att förslagen, om de genomförs, kan komma att medföra betydande nackdelar från effektivitetssynpunkt. Några enligt vår mening tungt vägande rationaliseringsskäl för den föreslagna ändringen har inte kunnat anföras. Kommerskollegium har skött sina åligganden på detta område på ett enligt vår mening synnerligen förtjänstfullt sätt. Men detta är ändå en liten fråga jämfört med de effekter för hela vår ekonomi, för framstegstakt och sysselsättning, som kan bli följden av en missriktad statlig näringspolitik. Herr talman! Man behöver inte ha följt de senaste årens näringspolitiska debatt så särskilt ingående för att kunna konstatera att skapandet av ett industriverk måste ses som ett försök att manifestera en vilja att omforma vårt ekonomiska system i socialistisk riktning. Planerna på ett industriverk behandlades också följdriktigt av den socialdemokratiska partikongressen i höstas. Enligt vår uppfattning skapas här en grund för vidareutveckling av statlig styrning av vårt lands näringsliv. Den grunden är inte särskilt fast — den består av ett hopplock av tidigare befintliga organ, som man nu försöker samla under en hatt. Men redan från starten utökas byråkratin med 41 nya tjänster, enligt uppgift, och vi kan utgå från att detta bara är början på en utveckling om vilken vi inte vet vart den bär hän. Denna vecka kommer riksdagen också att ta ställning till om AP-fonden skall ges rätt att köpa aktier. Det betyder, såvitt jag kan förstå, en ökad statlig styrning och kontroll över näringsliv och ekonomi. På område efter område ökar alltså staten sitt inflytande över ekonomin. Den saken är klar. Resultatet har hittills inte varit särskilt uppmuntrande — speciellt inte på området statlig företagsamhet. För några veckor sedan framlades Statsföretags bokslut för år 1972. Det talades där om förbättrat resultat, och det är glädjande, tycker vi. Men faktum kvarstår att förlusterna i den statliga företagargruppen fortfarande uppgår till så mycket som 184,8 miljoner kronor. Det är visserligen en nedgång från året innan, då förlusterna uppgick till drygt 200 miljoner kronor, men fortfarande är att märka att 12 av 29 statliga företag går med förlust. Eftersom erfarenheterna av statliga företag även har fått regeringspartiets företrädare, åtminstone en del av dem, ganska betänksamma vill man nu övergå till att i ökad grad styra de privata företagen. Man gör det i den anda som Gunnar Sträng — vår värderade finansminister — gav uttryck för redan 1969, då han sade att ”steg för steg skall man socialisera i detta samhälle. Men man skall inte basunera ut det på gator och torg där det så lätt kan misstolkas.” Herr talman! Från moderata samlingspartiets sida delar vi inte herr Strängs och socialdemokraternas uppfattning på denna punkt. Vi är av motsatt uppfattning. Här i landet skall det inte socialiseras. Försöker man göra det steg för steg skall vi basunera ut det gator och torg, så att människorna får en chans att säga ifrån. Sveriges ekonomi bör, anser vi, även i fortsättningen bygga på enskilt ägande, på en fri prisbildning och konkurrens, och man bör i möjligaste mån undvika att bruka sådana selektiva medel med vilka man riskerar att få vad som i den allmänna debatten numera ofta kallas för mygelekonomi. Har man ett industriverk, befolkat av ambitiösa tjänstemän med planhushållarambitioner, riskerar man att floran av s.k. selektiva ingrepp ytterligare kommer att öka. Det är mot denna bakgrund, herr talman, som vi från moderata samlingspartiets sida avstyrker skapandet av ett industriverk. Som jag tidigare nämnt är vi i många avseenden starkt kritiska mot det effektiva i flera av de sammanslagningar som föreslagits. Vad avser SIFU:s inordning i det nya verket och SIFU:s framtida verksamhet vill vi särskilt understryka att SIFU bör få behålla ställningen som ett fristående institut med uppgift att ge service åt främst mindre och medelstora företag inom hantverk och industri. Företagen inom dessa viktiga delar av näringslivet är mest betjänta av ett serviceorgan, som kan arbeta smidigt och effektivt och i nära och fortlöpande kontakt med näringslivets huvudorganisationer och branschförbund. Detta blir svårt att uppnå om SIFU inlemmas i ett stort ämbetsverk. Det synes därför angeläget att SIFU:s verksamhet i sin helhet blir föremål för en skyndsam översyn. Både institutets ställning och dess verksamhetsinriktning bör övervägas. Vid översynen bör man också undersöka hur SIFU skall kunna ges en mera markerad profil och utvecklas till ett teknologiskt institut med uppgift att pröva ny teknik, omsätta den i nya arbetsformer och att genom konsultoch utbildningsverksamhet hålla företagen informerade om den mycket snabba tekniska utveckling som vår tid innebär. Herr talman! Forskningen utgör utan tvivel en av framåtskridandets starkaste krafter. Vi hävdar bestämt att om vår industri skall kunna framgångsrikt konkurrera på världsmarknaden under villkor som ger utrymme för stigande löner och ökat välstånd i det här landet är en av förutsättningarna att de svenska produkterna är av en hög teknisk kvalitet. Därför anser vi, att statens ansvar för forskningen är betydande. Jag vill här erinra om betydelsen såväl av att den forskning som bedrivs vid bl.a. universitet och högskolor får tillräckliga resurser som av att företagens lönsamhetsoch finansieringssituation är sådan att forskning och utveckling kan bedrivas i tillräcklig omfattning. Rätt utformat kan ett statligt stöd av den typ som förutses i den nu föreslagna utvecklingsfonden visa sig betydelsfullt i många fall. Statens medverkan härvidlag — det hävdar vi också bestämt — bör i princip endast ske när förutsättningar saknas att på vanligt sätt genom krediter eller aktieteckning finansiera ett projekt. Departementschefen uttalade för övrigt själv i propositionen ”att det är främst genom enskilda individers och företags agerande som innovationer kommer till stånd”. Statligt stöd till nya projekt, i de fall detta är motiverat, får inte leda till att staten successivt tar över en avsevärd del av det ekonomiska livet. Vad gäller utvecklingsfondens administrativa förankring finns det enligt departementschefen skäl som skulle tala för såväl STU som Investeringsbanken och industriverket. Enligt departementschefen kommer den kompetens som STU besitter att vara av stort värde för fondens verksamhet. Vi delar den uppfattningen och föreslår därför att fonden knyts till STU i stället för till det föreslagna industriverket. Efter den utveckling som STU på senare tid undergått synes STU väl svara mot de krav som i propositionen ställs på den myndighet till vilken fonden skall vara anknuten. Att här dra en gräns mellan olika faser i ett industriellt utvecklingsprojekts framväxt och hänföra dessa till skilda stödorgan, vilket skulle bli följden av propositionens organisatoriska lösning, synes oss vara ganska opraktiskt. Utskottet har tillstyrkt förslaget att statens utvecklingsfonds verksamhet under det närmaste året skall finansieras genom att 30 miljoner kronor av vinsten för år 1972 från Investeringsbanken avsätts till fonden. Detta innebär enligt vår uppfattning ett avsteg från de normalt tillämpade budgetprinciperna. Man kan visserligen säga att det där är oförargligt, men det är också, tycker vi, onödigt. Det förefaller att vara tillkommet för att ge intryck av att den statliga näringspolitiken drivs med sammanhang och framgång. Men det är ändå ett sådant avsteg från de principer för budgetbehandlingen som vi brukar hålla hårt på här i riksdagen, nämligen att medlen i stället bör anvisas på vanligt sätt och att Investeringsbanken bör inleverera sin vinst till statsverket. I betänkandet tas också upp en del frågor av allmän näringspolitisk art. Det är ofrånkomligt att problemet med de stagnerande investeringarna och det sjunkande antalet nyetableringar måste utgöra en av de viktigaste frågorna. Klarar vi inte av att få fart på näringslivets investeringar, blir det heller ingen höjd produktion, ingen ökad sysselsättning eller över huvud taget höjd standard här i landet. Kan vi inte få till stånd ökade nyetableringar, får vi inte heller några nya företag som skall bereda arbete åt dem som nu är arbetslösa eller åt dem som arbetar i många företag som håller på att slås ut i den hårda internationella konkurrensen. Nyetableringarnas antal är också en känslig signal för stämningen och framtidstron hos människorna i vårt land. Det är inte konstigt att så många människor i dag, mot bakgrund av regeringens näringspolitik, känner osäkerhet och otrygghet inför framtiden och helt enkelt tvekar att göra satsningar på framtiden. Regeringen försöker förneka att det råder ett sådant klimat här i landet. För att bringa klarhet borde, anser vi, den i reservationen 16 föreslagna utredningen rörande investeringar och nyetableringar vara av intresse för alla som deltar i den näringspolitiska debatten. Herr talman! En livskraftig småföretagsamhet är en av förutsättningarna för en på lång sikt effektiv konkurrens. Näringspolitiken måste således innefatta åtgärder till förmån för de mindre företagen. Sådana åtgärder kan inte åstadkommas enbart genom punktinsatser. Vad som här krävs — och det är mycket väsentligt — är ett samlat program av åtgärder som generellt underlättar företagandets villkor och stimulerar till ökat nyföretagande. De selektiva insatserna bör begränsas så långt som möjligt — annars kan det löna sig bättre att ha kontakter med byråkraterna i Stockholm än med kunderna på marknaden. Då bäddar vi enligt vår uppfattning för orättvisor och slöseri. Det är inte den goda viljan som de ofta kompetenta centralbyråkraterna saknar, utan det är det praktiska kunnandet. Det kunnandet, herr talman, finns i rikt mått ute i företagen, och därför måste också tyngdpunkten ligga där. Det alltmer utbyggda systemet med selektiva stödåtgärder tenderar i dag att allvarligt rubba grunderna för marknadshushållningen. Kravet på undersökning av de påtalade tendenserna till snedvridning av konkurrensen inom näringslivet är i hög grad motiverat och skulle bidra till att ge ökad klarhet i en för svensk näringspolitik högst väsentlig fråga. Detta har också framförts från vårt håll i en enskild motion. Åtgärdsprogrammet bör bl.a. ta sikte på att förbättra företagens lönsamhet och självfinansieringsförmåga, att underlätta deras försörjning med riskkapital och att öka sparandet. De större företagen har — det kommer man inte ifrån — ofta lättare än de mindre att skaffa kapital. I allra högsta grad gäller det långa krediter. Om AP-fonden får köpa aktier markeras denna skillnad ytterligare. De företagsformer som nu står till buds är otillfredsställande särskilt för de mindre företagen. Den enskilda firman har rätt oklara juridiska bestämmelser. Den privata egendomen sammanblandas med företagets egendom, och den enskildes integritet är dåligt skyddad. Bestämmelserna för aktiebolagen är inte anpassade till de små företagen, och tillräckliga förbättringar synes inte komma att ingå i det förslag till ny aktiebolagslag som är under beredning. Den aviserade höjningen av gränsen för lägsta aktiekapital från 5 000 till 50 000 kronor — en tiodubbling — riskerar att medföra allvarliga problem för många mindre och medelstora företag. En utredning med förslag till förenklade företagsformer för de mindre och medelstora företagen är därför väl motiverad. Sverige är inte medlem av den europeiska gemenskapen — EG, som den numera kallas — utan har fått nöja sig med ett handelsavtal. Det hämmar enligt vår mening framsteg, produktion och sysselsättning i vårt land. Många kanske tror att problemen skulle vara allvarligast för de största företagen, men så är inte fallet. Det stora företaget är ofta redan etablerat inom EG med dotterbolag eller på annat sätt, och det stora företaget har också experter som kan tolka de ofta krångliga ursprungsreglerna, vilka för många mindre företag utgör svåra hinder.

För att Sverige skall ha handlingsberedskap att ta upp förhandlingar vid första lägliga tillfälle fordras ett omfattande utredningsarbete inom berörda departement och ämbetsverk. Ett sådant arbete bör därför sättas i gång och redan befintligt material bör hållas aktuellt. Herr talman!

Herr talman! Den här debatten spänner över ett utomordentligt brett men inte desto mindre mycket betydelsefullt fält. Ett antal ärenden som har behandlats i näringsutskottet har sammanförts och bildar grundvalen för en bred debatt. I den debatten kommer att behandlas ett mycket tungt inslag — regeringens förslag om inrättandet av ett nytt statligt ämbetsverk, industriverket. Men dessutom skall ett antal olika ärenden behandlas som föranletts dels av propositionen, dels av olika enskilda motioner. Jag skall, herr talman, tillåta mig att börja med att behandla så att säga de olika delinslag i debatten som föranletts av motioner rörande näringspolitiken. Näringspolitiken har under senare år kommit att inta en mycket central position i den svenska debatten, i synnerhet i den svenska samhällsdebatten. Det är inte så märkvärdigt, eftersom den är och måste vara en betydelsefull hävstång för en stadig ekonomisk tillväxt. Socialdemokratins intresse för näringspolitiken har uppenbarligen vaknat sent. Jag säger det, herr talman, inte i första hand som någon kritik mot partiet. Det har gunås funnits i det gamla svenska fattigsamhället, som levt kvar långt in i vår tid, mera akuta och jordnära problem att angripa än ideologiska näringspolitiska program. Icke förty har intresset vaknat sent. Det finns andra som något tidigare börjat angripa denna problematik. Det är kanske det som är anledningen till att aktiviteten har blivit nästan febril. Vi har ju upplevt olika näringspolitiska utspel, föranledda av kongressbeslut och liknande, och det har fästs mycket stora förhoppningar vid dessa. Tyvärr har det inte kommit ut så värst mycket av dessa olika näringspolitiska utspel. Man har på något sätt kommit snett i den mån man inte har misslyckats helt i väsentliga stycken. Vi tror från vårt håll att huvudanledningen till att man på olika sätt kommit snett är att den socialdemokratiska politiken fått en alltför ensidig prägel och att man underlåtit att göra en konsekvent och kraftfull satsning på de bästa drivkrafterna i ekonomin. Huvudsatsningen från regeringspartiets sida har, som vi alla vet, gjorts i den riktningen att man försökt stimulera och öka den statliga företagsamheten. Från centerns sida anser vi det inte vara något fel — tvärtom finns det många viktiga sammanhang där en samhällelig satsning på de statliga företagen är mycket väl motiverad. Men i en ekonomi som till 95 procent består av privata och kooperativa företag kan det bara bli marginella insatser. Det väsentliga är att man satsar just på de privata och kooperativa företagen, bl.a. därför att de dominerar näringslivet och därför att vi bekänner oss till en marknadsekonomi och inte till något annat system. Genom olika regeringsinitiativ har visserligen en del näringspolitiska institut byggts upp, ett betydelsefullt sådant behandlas här i dag. Det kan få mycket stor betydelse i viktiga serviceavseenden, men dessa åtgärder kan — som jag nyss sade — bara kunnat få verkningar i marginalen, eftersom det gäller att stimulera det i särklass viktigaste, nämligen de privata och kooperativa företagen. En annan prioritering än den som man gjort hittills från regeringspartiets sida hade varit nödvändig. Det gäller inte minst att satsa på de mindre företagen som vi har framhållit så många gånger. I centerns partimotion nr 1458 krävs tillsättandet av en parlamentarisk arbetsgrupp, som skall ha till uppgift att utarbeta grunder och handlingslinjer för en aktiv näringspolitik. Vi medger, herr talman, att det är svårt att formulera övergripande grunder och handlingslinjer för näringspolitiken, eftersom den har en sådan vikt och betydelse att det blir fråga om samlade åtgärder över praktiskt taget hela det politiska fältet. Det är mot den bakgrunden desto mera angeläget att ett så pass kvalificerat organ som en parlamentarisk arbetsgrupp får ta sig an denna svåra och delvis mycket komplicerade uppgift. En rad av samhällets viktiga områden måste således innefattas i ett sådant program, t.ex. samhällets basorganisation, resurspolitiken, den ekonomiska planeringen, kraftförsörjningen, skattepolitiken, det frivilliga sparandet, miljöpolitiken, regionalpolitiken, forskningsoch utvecklingsarbetet, konkurrensoch konsumtionspolitiken, för att nämna några av de stora och viktiga elementen i detta sammanhang. Utskottsmajoritetens argumentation mot det här förslaget förefaller mig närmast torftig. Argumenten är i huvudsak två: dels att vårt förslag om en parlamentarisk arbetsgrupp skulle innebära en dubblering av en rad kommittéers och permanenta organs arbete, dels att det i första hand är de politiska partierna som var för sig måste utforma sådana här övergripande näringspolitiska program. Till detta kan sägas att den parlamentariska arbetsgruppens uppgift självfallet inte skall vara att göra samma utredningsarbete som olika statliga kommittéer och organ redan håller på med. Den skall i stället sammanställa och dra slutsatser av det rika utredningsmaterial som i dag delvis planlöst, i varje fall utan någon logisk ordning, produceras på olika ställen inom den statliga förvaltningen och på andra håll. Efter en sammanvägning av de intressanta och rika utredningsresultat som kan komma från de olika organen och kommittéerna bör därefter, som vi ser det och som vi föreslår, ett väl genomtänkt och konsekvent uppbyggt ekonomiskt näringspolitiskt handlingsprogram kunna framläggas. Beträffande den andra invändningen att de olika partierna inte skulle kunna enas om ett sådant här stort gemensamt näringspolitiskt program vill jag såsom jag gjort många gånger tidigare i detta sammanhang bara peka på att vi ju har gemensamma lösningar. Vi har kunnat enas över partigränserna, t.ex. om jordbrukspolitiken, om arbetsmarknadspolitiken, om bostadspolitiken och om regionalpolitiken. Varför skulle det då vara omöjligt att sammanställa dessa olika delar av politiken och även i det större övergripande sammanhanget, nämligen när det gäller näringslivet, kunna få ett gemensamt program. Det förefaller ofattbart att man kommer med just den invändningen. Vårt förslag bör därför genomföras snarast möjligt. I nära anslutning till centerns krav på ett program för en aktiv näringspolitik står våra krav på konkreta produktionsstimulerande åtgärder. Kraven på det näringspolitiska programmet är självfallet långsiktiga. Det ser in i framtiden och försöker tillrättalägga de bästa förutsättningarna för en lugn, jämn och stadig produktionsutveckling med en därav kommande bättre ekonomisk utveckling. Men vi vill ha ett konkret produktionsstimulerande program ganska omgående genomfört. Vi motiverar detta i vår motion 1459. Motionens motto kan kort uttryckas i ”100 000 nya jobb”. Det är, herr talman, onödigt att här upprepa alla tungt vägande argument för att på kort och även lång sikt i syfte att komma åt det moderna samhällets värsta varböld, den alltför stora arbetslösheten, sätta in kraftfulla och omedelbara åtgärder. Trots den pågående konjunkturuppgång som vi upplever sedan några månader har vi fortfarande faktiskt bortåt 100 000 arbetslösa och därutöver 125 000 i olika slags beredskapsjobb. Högkonjunkturen kommer uppenbarligen att fortsätta och utvecklas. Det kanske blir en överhettad konjunktur. Men vi vet att ändock kommer ett mycket stort antal människor att gå arbetslösa. Det kommer tyvärr inte att bli någon dramatisk nedgång i dessa siffror, utan det kvarstår en stor restarbetslöshet, den som på modernt språk kallas strukturarbetslöshet. Vi tror inte att detta fenomen, som är gemensamt för många västerländska länder, beror på vissa i debatten förekommande politiska avvägningar och brist på åtgärder. Jag vill för min del deklarera att jag inte tror att den strukturarbetslöshet som förekommer t.ex. beror på den solidariska lönepolitik som förts här i landet. Arbetslösheten har helt andra förklaringar, bl.a. att vi kommit in i det efterindustriella samhället med allt vad det medför av påfrestningar på företagen, en växande internationell konkurrens m.m. Vad vi än försöker få för förklaring till detta bedrövliga och tragiska fenomen, måste vi ändå vara ansvarsmedvetna och försöka sätta in kraftfulla och omgående åtgärder för att åstadkomma en bättre sysselsättning, inte bara kortsiktigt utan även långsiktigt. Vi kan inte ha AMS som något kungligt sysselsättningsverk, till vilket samhället bara trankilt lämnar över ständigt nya arbetslösa och undersysselsatta och hoppas att det skall lösa alla problem. Man måste skapa nya meningsfyllda och, om jag får använda det uttrycket, fullmyndiga jobb. Centern vill ta nya grepp på denna uppgift och bekämpa arbetslösheten på olika sätt. Vi föreslår alltså att ett aktionsprogram för 100 000 nya arbetstillfällen utarbetas och sätts i verket. Programmet bör utarbetas, som vi ser det, av folk från berörda statsdepartement, arbetsmarknadsmyndigheterna, näringslivet, löntagarorganisationerna, kommuner och landsting samt nödig övrig expertis. Att genomföra programmet har kanske tidigare inte varit så lätt, men det bör kunna finnas goda möjligheter efter inrättandet av statens industriverk. Här finns en utomordentligt intressant primäruppgift för detta verk. Verksamheten måste självfallet få en mycket stark regional och lokal förankring. Därför har vi också föreslagit att företagarföreningarna skall vara kontaktorgan. De måste utvecklas och förstärkas, och de måste framför allt ges uppgiften att syssla med uppsökande verksamhet men också med marknadsundersökningar, exportfrämjande åtgärder och annat som jag skulle vilja beteckna som en aktiv service. Det räcker inte med att företagarföreningarna arbetar fram aldrig så fina och förnämliga utredningar som underlag för beviljande av lån osv., utan föreningarna måste nu ut på fältet i rent aktiva insatser i annan utsträckning än som varit möjligt tidigare. Jag tror att det råder en allmän politisk uppslutning kring det kravet. Det måste så att säga finnas kött på benen för att programmet skall bli realistiskt. Det är därför som vi föreslår ett etableringsoch utvidgningsstöd. Produktionsstimulans står och faller trots allt med nyetableringar och utvidgningar av företagen. Förresten skulle jag vilja säga att hela samhällsekonomin står och faller med att vi får en kontinuerlig nyetablering av företag. Det är verklig fara på färde, utomordentligt oroväckande, när nyetableringar av företag börjar att upphöra. Det är ungefär som att jästcellerna i degen på något sätt dör och inte verkar i fortsättningen. Det finns anledning att allvarligt begrunda dagens situation, när nyetableringen av företag i det närmaste har stagnerat. Det blir stillestånd och det blir tillbakagång, inte bara inom näringslivet utan inom hela samhället, om vi inte varseblir de här problemen och gör någonting åt dem. Vi föreslår därför 200 miljoner kronor till etableringsoch utvidgningsbidrag och 400 miljoner kronor till lån i samma syfte. Jag vill betona att vi har tänkt oss det inte skulle vara bara för maskinoch lagerinvesteringar utan även till rörelsekapital. Självfallet, herr talman, kan inte de här beloppen alldeles omgående skapa fram 100 000 nya jobb. Det är jag angelägen att understryka. Men samhällets uppgift är ändock att sätta in stimulansaktioner, som får hjulen att börja rulla igen och som initierar rörelseriktningen. Det menar vi att man kan göra med de här beloppen. Med dessa initialmedel kan vi få den målsättningen uppfylld. Den kanske väsentligaste delen i aktionsprogrammet för de 100 000 nya jobben är, som jag har försökt betona flera gånger, att man får till stånd nyetableringar. Vi vill dessutom stimulera nyanställningar i redan befintliga företag genom att medge ett avdrag på 4 procent av arbetsgivaravgiften under tre år för den lönesumma som svarar mot nettonyanställningar. Det kan också vara av mycket stor betydelse för de nyetablerande företagen som stimulans att över huvud taget etablera ett nytt företag. Jag är övertygad om att de här åtgärderna vid sidan av den mycket väsentliga ekonomiska betydelsen — bl.a. rörelsestimulanser — har också en psykologisk betydelse. Vad som i dag behövs för alla som arbetar inom näringslivet och kanske speciellt bland småföretagen är att de återfår tron på framtiden. Detta är också viktigt inte minst med tanke på alla de människor som lider under bördan att vara arbetslösa. Hoppfull håg och fantasi, som skalden säger, är någonting som är värt väsentligt mycket mera än aldrig så många miljarder till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Sådana åtgärder är — det vill jag understryka — utomordentligt värdefulla och angelägna, men de bör genom en klokt upplagd näringspolitik kunna begränsas till nödiga marginalåtgärder. Även i fråga om detta vårt förslag har utskottsmajoriteten anfört argument som jag finner torftiga — nästan orkeslösa. Det sägs att de stödåtgärder av delvis nytt slag som vi föreslår skulle bli så kostsamma att de anvisade stödoch lånebeloppen inte skulle räcka till. Jag sade dock alldeles nyss att det är fråga om stimulansåtgärder för att få hjulen att rulla, för att få i gång det hela. Det har i vulgärdebatten sagts hur idiotiskt vårt förslag är och hur föga förankrat det är i den ekonomiska verkligheten. Man har presenterat rena fantasibelopp och sagt att det skulle kosta 100 000—200 000 kronor för att starta och etablera ett nytt jobb. Det är inte fråga om det. Med ett statiskt och teoretiskt tänkande kan man naturligtvis konstatera, att om det skall göras infrastrukturella investeringar m.m. så kostar det så mycket. Men det finns ju möjligheter att utnyttja i dag outnyttjad befintlig kapacitet, och det kostar inga 100 000 kronor eller 200 000 kronor per jobb. Jag har dock velat vända mig mot vulgärpropagandan att vårt förslag skulle vara så vansinnigt och kosta så fruktansvärt mycket pengar för sitt realiserande. Man kan få en bakgrund till det här bollandet med siffror om man ser på vad det kostar samhället att ha 100 000 människor arbetslösa. De kan normalt producera för ungefär 10 miljoner kronor per dag. Det är en produktion som faller bort genom arbetslösheten. Det är alltså vad det kostar att inte skapa 100 000 nya arbetstillfällen. Kostnaden för att skapa nya arbeten kommer däremot att ligga långt under den summa som har angivits i vulgärdebatten. Jag vill också understryka att när vi vill stimulera fram nya arbeten så satsar vi inte bara på industrin utan även på handeln och servicenäringarna. Industrin måste självfallet stimuleras till ytterligare insatser, till nya företag, men vi är trots allt inne i det efterindustriella skedet där utvecklingen går mot en långsam avsaktning av industrins möjligheter att etablera hur många nya företag som helst. Det finns anledning att satsa mycket hårt även på serviceföretagen. Jag tror att vi bara befinner oss i starten när det gäller att få ett mycket brett sortiment av serviceföretag på olika områden — egna företagare och småföretagare med bara några få anställda. Trots nödvändigheten att nyetablera får man inte glömma bort de redan befintliga företagen. Vi vill, som jag har understrukit, åstadkomma detta genom stimulansåtgärder av olika slag. Men i ivern att göra det får man inte gå för långt och bokstavligen kasta ut barnet med badvattnet. Man måste också se på de etablerade företagen som många gånger arbetar under svåra omständigheter. Motionen 1511 anknyter till detta resonemang. Vi kräver i den åtgärder för stimulans och förstärkning av den importkonkurrerande hemmamarknadsindustrin. Den skall alltså konkurrera med utlandsföretagen på den svenska marknaden. Vi vet och behöver inte orda om vad den industrin betyder ekonomiskt, för att upprätthålla handelsbalansen, för att hålla valutareserven på rimlig nivå och för att klara sysselsättningen i sysselsättningssvaga områden. Även beredskapssynpunkten är utomordentligt viktig. Utskottsmajoriteten anser att det är bra som det är och pekar på olika vidtagna åtgärder för att hjälpa upp den importkonkurrerande hemmamarknadsindustrin. Man pekar t.ex. på beslutet att inrätta ett industriverk. Allt detta är i och för sig bra, Men grundfelet i utskottsmajoritetens resonemang är att man i stor utsträckning bara vill satsa på punktåtgär der. Utskottsmajoriteten avslöjar felet och svagheten i en karakteristisk formulering i betänkandet. Man säger: ”Olika åtgärder har under senare år företagits till förmån för de industribranscher varom är fråga.” Formuleringen ”de industribranscher varom är fråga” visar ju helt klart att det hela tiden varit fråga om punktinsatser, ett slags brandkårsutryckningar, och bittra erfarenheter visar att detta inte är tillräckligt. Det har för övrigt varit ett symtom på otillräckligheten i hela den socialdemokratiska politiken, där man i största möjliga utsträckning har satsat på s.k. selektiva åtgärder men underlåtit att sätta in den viktiga arsenal som de generella åtgärderna utgör. Men med den enorma betydelse som den importkonkurrerande hemmamarknadsindustrin har räcker det inte att göra brandkårsutryckningar här och där, t.ex. i tekobranschen, i sko-, möbeloch snickeribranschen och i den manuella glasindustrin — alla dessa områden som utskottsmajoriteten så omsorgsfullt räknar upp. Det måste till en övergripande insats på hela fältet, en analys av dagens och morgondagens situation för den importkonkurrerande hemmamarknadsindustrin och ett generellt åtgärdsprogram. Den utredning som vi har föreslagit i vår motion är därför nödvändig. En åtgärd som bör sättas in inte bara i rättvisesyfte utan även för att stimulera nyetablerade företag under deras första kritiska år är förslaget i motionen 1508 om investeringsbidrag. Jag skall uppehålla mig mycket kort vid denna. Man har för att stimulera industrin och få en bättre konjunkturutveckling tillgripit olika åtgärder, bl.a. investeringsavdragen. Men det är tyvärr oftast bara de stora och de verkligt lönsamma företagen som kan utnyttja den skatteförmån som samhället därmed ger. Framför allt de nyetablerade företagen som är i sitt första kritiska skede men även många andra mindre företag, som kämpar bl.a. med importkonkurrensen, har inga vinster att dra av. I rättvisesyfte bör ett investeringsbidrag införas, vilket skulle utjämna denna orättvisa eller ojämlikhet. Utskottsmajoriteten avvisar förslaget, som det förefaller på grund av att det skulle föreligga stora tekniska svårigheter på det administrativa planet men även av principiell art. Men förslaget är inte något principiellt nytt. Direkta statliga bidrag har förekommit i olika sammanhang, bl.a. för den regionalpolitiska stödverksamheten. Detta förslag är alltså väl värt att satsa på, kanske framför allt när det gäller att stimulera nyetablerade företag, sådana som vi vill få till stånd inom olika branscher och näringar. Till de viktiga näringspolitiska åtgärder som kan sättas in i syfte att stärka de mindre och medelstora företagen hör införande av förenklade företagsformer. Vår svenska aktiebolagslagstiftning är i mycket stor utsträckning anpassad till stora företag och koncerner men icke till de små företagens förhållanden. Skattelagstiftning och annat i vårt land har gjort att små företag har försökt att så snart som möjligt gå över till aktiebolagsformen. Dessutom tillkommer det gamla argumentet att man bör kunna göra sina ekonomiska insatser i ett företag i form av andelar och inte skall behöva sätta hela sin ekonomiska tillvaro, sitt hem och sina övriga tillgångar på spel för företaget. Nu vill utskottsmajoriteten inte vara med om att införa en aktiebolagsform som skulle passa de mindre företagen. Det finns sådana bolagsfor mer i utlandet. Det finns t.ex. en sådan i Västtyskland, som har fungerat utomordentligt väl i många år. Den är speciellt avsedd för mindre företag, och man kan i denna aktiebolagsform satsa andelar utan fullt personligt ansvar. När utskottsmajoriteten avvisar förslaget om en sådan aktiebolagsform hänvisar man till den framlagda och behandlade propositionen om konvertibla skuldebrev. Utskottsmajoriteten säger att föredragande statsrådet inte har funnit övertygande skäl för att införa en sådan form utan har anvisat andra former, handelsbolag etc. Jag vill helt kort, herr talman, eftersom tiden är knapp, bara säga att föredragande statsrådet herr Lidbom i detta sammanhang inte har visat särskilt stora insikter i småföretagarnas problem. Jag tycker att han avslöjar en häpnadsväckande okunnighet i det sammanhanget, men jag skall inte gå in närmare på det. Det är emellertid ytterst väsentligt att man får den här företagsformen genomförd. Ett annat, ytterligt viktigt område som är förbisett är den tekniska forskningen; herr Hovhammar var inne på den saken. Vi har haft en motion om att man måste inrikta den tekniska forskningen bl.a. på de mindre företagen, att man måste skapa möjligheter att så att säga överföra den rasande utvecklingen på det tekniska området till mindre företag. Den forskning som sker, framför allt på våra tekniska högskolor, kommer i största utsträckning bara de stora företagen till del. Det är inte något medvetet missgynnande av de mindre företagen, men vad jag vill kalla mottagarkapaciteten finns bara hos de stora företagen. Man måste alltså studera det här problemet och se hur det skall gå till att överföra den teknologiska forskningens framsteg till mindre företag, och det är vad vi har velat föreslå i den ifrågavarande motionen. Herr talman! Jag ber att få övergå till propositionen 41 om inrättande av ett statligt industriverk. Jag vill på en gång säga — och det är ju ingen nyhet — att vi från centern hela tiden varit positiva till detta förslag. Vi anser att industriverket kommer att ha en viktig uppgift. Det fyller ut ett tomrum som länge har kunnat konstateras. Voltaire sade en gång, att om inte Gud fanns måste han uppfinnas. Jag kanske kan travestera det och säga, att om inte industriverket hade funnits hade vi måst uppfinna det, utan att man därmed i industriverkets ledning med tanke på vad Voltaire sade skall bli övermodig och tro att man sitter uppe på Gud faders tron. Vi tror att en ödmjuk inställning till uppgifterna — som vi är övertygade om kommer att förefinnas — skall gagna både verket och dem som det skall tjäna, nämligen de mindre industriföretagen. Det kan också finnas ett konstitutionellt skäl till att inrätta det här verket. Vi har i vår författning inte ministerstyre som princip. Med det tomrum mellan ett så viktigt departement som industridepartementet och dem som det skall betjäna är det väsentligt att man får ett självständigt ämbetsverk. Jag betonar det: ett självständigt verk, som följer den gamla, fina svenska verkstraditionen att vara självständigt åt alla håll. Jag har inte anledning att tro något annat än att det här verket kommer att fullfölja den traditionen. Vi vill alltså understryka nödvändigheten av att industriverket inrättas. Några saker har vi emellertid från vårt håll föreslagit vissa ändringar i. Det gäller först delegationen för de mindre och medelstora företagen. Jag har personlig erfarenhet av den delegationen, eftersom jag har varit med i den ända från början. Från den utkikspunkten har jag funnit att erfarenheterna talar för att denna delegation har varit av mycket stort värde, framför allt på grund av de initiativ som den kan ta på det näringspolitiska fältet för att liksom ange en rörelseriktning mot nya områden som bör penetreras och för att initiera nya åtgärder. Jag tror inte att självständigheten i den delegationen blir densamma, om den skall inordnas under verket. Delegationen bör finnas utanför för att kunna så att säga mer eller mindre stimulera verket till att vidta de här olika åtgärderna. Det blir inte detsamma om man sitter inom själva verket. När det gäller kostnaden för företagarnas egen utbildning, herr talman, skall jag be att få återkomma längre fram, när vi har bättre tid. På det här området har vi emellertid oefterrättliga, närmast skandalösa förhållanden i dag i vårt samhälle. Vi satsar stora resurser, vi satsar många, många miljoner på att ge människor vuxenutbildning, på att ge dem omskolning av olika slag, på att över huvud taget ge dem bättre möjligheter att klara sig i tillvaron och få en högre kvalitet på sina arbetsinsatser. Det är bara en grupp som inte har den förmånen: de mindre företagarna. När småföretagarna skall få sin vuxenutbildning — för här är det inte fråga om någonting annat än vuxenutbildning — i den rasande tekniska utveckling som pågår i samhället, där man ständigt måste förnya sina kunskaper, ständigt måste ta del av nyheter, ständigt måste underkasta sig en kontinuerlig omskolning, då skall de betala så dryga avgifter att de inte ens rår med dem. Jag talar nu i första hand om de allra minsta företagen, men det här gäller ganska långt upp i företagen. Detta är en situation som inte kan accepteras. Måste man betala höga avgifter för de tjänster som skolöverstyrelsen lämnar vid sina olika organ? Måste man betala höga avgifter för de tjänster som lämnas via universitetskanslersämbetet, av de tekniska högskolorna etc.? Vi vet alla svaret, men i det här sammanhanget skall det vara betalning för vuxenutbildningen. Detta måste ändras, herr talman, och vi har tagit upp det problemet i motionen. När det gäller utvecklingsfonden, som i propositionen föreslås skola ligga under verket, har vi bl.a. i vår partimotion sagt att utvecklingsfonden bör föras till STU — styrelsen för teknisk utveckling. Här har argumenterats för detta, och jag skall inte upprepa argumenten. Uppenbarligen måste det bli dubbelarbete om man skall ha fonden under verket. Det måste vara orationellt att sitta på olika håll och syssla med ungefär samma uppgifter. Det finns, herr talman, anledning att försöka utveckla styrelsen för teknisk utveckling till att bli i verklig mening det effektiva verk som vi hoppades att det skulle bli från början i fråga om tjänsterna gentemot de mindre företagen. Det har tyvärr inte blivit så. Jag skall inte gå in på anledningen till att STU inte har kunnat ge framför allt innovatörer, företag som har ljusa idéer — snilleblixtföretagen — den hjälp som de har behövt. Huvudanledningen är säkert av ekonomiskt slag. Det är därför helt konsekvent om man säger att en sådan här fond skall disponeras och administreras av styrelsen för teknisk utveckling. Utskottsmajoriteten anför som invändning — det kan man i varje fall läsa mellan raderna — att STU inte skulle ha tillräckliga ekonomiska kunskaper eller kvalifikationer för att göra de samhällsekonomiska bedömningarna. Jag tycker det är närmast kränkande. Det finns så utomordentligt fin expertis och sådan tillgång till goda kunskaper även hos STU att jag inte tror att man skall sätta det ena ämbetsverket framför det andra i dessa avseenden. Jag tror att tjänstemännen på båda sidor kan göra ungefär lika goda ekonomiska och samhällsekonomiska bedömningar. Men av rationella skäl bör fonden ligga under styrelsen för teknisk utveckling. Finansieringen av utvecklingsfonden har vi också varit inne på. Det är närmast en ordningsfråga. Investeringsbankens vinstmedel öronmärks nu för ett visst ändamål. Det måste vara felaktigt. Sådana här anslag måste undergå sedvanlig budgetbehandling. Utskottsmajoritetens invändning är här inte bärande. Till slut bara några ord om SIFU. Jag vill säga att SIFU är en idé som har varit mycket förnämlig. Det måste också i praktiken bli en förnämlig idé som konkretiseras. Av olika anledningar har det inte varit fallet. Det finns ekonomiska och även andra skäl för detta. Vi tror från centerpartiets sida att en decentralisering av SIFU:s verksamhet helt övertygande och mycket väsentligt skulle öka effektiviteten. Vi har också föreslagit att när man regionaliserar SIFU skall man lägga ut verksamheten på företagarföreningarna. Dessa måste bli regionala organ som har så att säga hela spektret av åtgärder på sitt program. Ett av de viktigaste elementen i detta sammanhang är utbildningen. Den måste få en prioritering och bör decentraliseras, regionaliseras. Beträffande SIFU:s ställning och integrationen i industriverket skall jag inte gå in på denna fråga i detalj. Jag vill bara säga att vi från vårt håll ser till effektivitetskravet i första hand. Kan SIFU bli effektivt genom att ligga inom industriverket — all right, då skall det göra det. Kan skäl anges för att det inte blir så, då skall det förläggas utanför. Men tills vidare menar vi ändå att den självständighet som SIFU har i dag som självständigt ämbetsverk bör i den ena eller andra formen bibehållas, vare sig det ligger innanför eller utanför industriverket. Herr talman! Jag yrkar bifall till ett antal reservationer som är föranledda av motioner och förslag från vår sida, nämligen reservationerna 2, 4 a, 8, 9, 10, 15, 17, 22, 23, 26 och 29.

Herr talman! Jag hoppas att kammaren håller mig räkning för om jag inte helt utnyttjar den tid som jag är antecknad för. Möjligen kan det i någon mån kompensera det överskridande som föregående talare gjorde — som överskred tiden med närmare 100 procent. Jag anser det vara meningslöst med dessa listor som skickas ut, när den antecknade taletiden inte hålls, i varje fall inte inom rimliga gränser. Den näringspolitik som bedrivs i Sverige är till avgörande delar en anpassningspolitik efter och ett stöd till storkapitalet. Den ledande ideologin har varit att främst stödja de s.k. expansiva företagen, dvs. storföretagen. Näringspolitiken har härigenom kommit att främja och påskynda den koncentration av makt och kapital som kännetecknar det kapitalistiska systemet och som under det senaste årtiondet blivit av synnerligen stor omfattning i vårt land. En viktig roll i näringspolitiken spelar de s.k. rörlighetsstimulerande åtgärderna. Dessa har framför allt gått ut på att geografiskt och näringsmässigt kunnat flytta arbetskraften dit storföretagarna vill ha den. Till en totalbild av näringspolitiken hör också andra viktiga faktorer. Företagsbeskattningen t.ex. är också så konstruerad att storföretagen gynnas mest. De har betydligt bättre möjligheter att utnyttja avskrivningsregler, att bygga upp stora skattefria investeringsfonder osv. Det har också varit storföretagen som mest kommit i åtnjutande av alla de gåvor som företagen erhållit av staten. Av bidragen till miljövårdande åtgärder som företagen beståtts med hade år 1972 30 storföretag fått mellan 70 och 75 procent. Gåvooch subventionspolitiken har intensifierats under de år som förflutit in på 1970-talet och utgjort ett led i en politik som påståtts ha haft som avsikt att öka sysselsättningen. Men några sådana effekter har denna politik inte haft. Gåvorna har bara förstärkt de krafter som orsakat arbetslösheten. Denna bidragspolitik och denna anpassningspolitik till kapitalismens lagbundenheter har inte främjat en riktig ekonomisk utveckling. Tvärtom har den regionala obalansen skärpts och hela näringar eller industrigrenar kommit i ett prekärt läge. Näringspolitiken har bedrivits under ett växande samförstånd mellan regeringen och storfinansen. 1950-talets samarbetsformer i Torsdagsklubben och i den s.k. Harpsundsdemokratin har under 1960-talet på en rad områden efterföljts av ett organiserat korporativt samarbete mellan staten, löntagarorganisationernas spetsar och gräddan av ägarna till det privata näringslivet. Utredningen om en ny verksorganisation inom näringspolitiken betraktar detta organiserade samarbete, som det ekonomiska planeringsrådet och det näringspolitiska rådet är exempel på, såsom ”en av de viktigaste tendenserna” inom näringspolitiken under 1960-talet. Klassamarbetet har varit och är en grundlinje i den näringspolitik som bedrivs. Detta gör att påståendena i moderatmotionen 1804 om att den föreslagna industripolitiska verksorganisationen skulle uttrycka en önskan att omforma samhället i socialistisk riktning framstår som aningen naiva. Nu tror jag inte att moderaterna är naiva i det här avseendet, utan att det i stället är ett propagandistiskt försök att spela på fördomar om socialismen. Mål som måste sättas upp för näringspolitiken är att avskaffa arbetslösheten och att se till att sysselsättning kan garanteras medborgarna i deras hembygder. För en sådan politik krävs åtgärder som riktar sig mot storfinansens makt och kapitalismens lagbundenheter. Sysselsättningsproblemen är stora inom den svenska industrin. Där har antalet sysselsatta från mitten av 1960-talet minskat. Detta gäller inte bara glesbygdsområdena. Även orter som Stockholm uppvisar en nedgång i antalet industrisysselsatta. Samtidigt som sysselsättningen inom industrin minskar i Sverige har antalet sysselsatta i svenska företag utomlands ökat mycket kraftigt sedan mitten av 1960-talet. Mellan 1965 och 1970 ökade antalet anställda i svenska företag utomlands med 24 procent. De senaste åren har också kapitalexporten från Sverige tagit mycket stora proportioner. Mellan 1969 och 1972 exporterades från Sverige 6 miljarder kronor. Att vid ett sådant sakernas tillstånd behandla de kapitalistiska företagen som om de hade brist på pengar, och att öka antalet gåvor och subventioner till dem som aldrig förr, det är minst sagt ingen klok näringspolitik. Kapitalrörelserna över gränserna går för övrigt inte bara åt ett håll. Även utländska imperialister etablerar sig i ökad utsträckning i Sverige, även om de svenska företagen utomlands sysselsätter flera människor än de utländska företagen i Sverige. Denna utländska kapitalisters penetrering av svenskt näringsliv riktar sig ännu så länge huvudsakligen mot vissa branscher, t.ex. den kemiska industrin, elektronisk industri och dataindustri, liksom mot reklambranschen och kreditupplysningsverksamheten. Även inom livsmedelindustrin har en rad betydande företag fallit i utländska imperialisters händer. Denna utveckling måste hejdas, menar vi från vänsterpartiet kommunisterna. Då det gäller näringspolitiken går det inte att bortse ifrån hur de multinationella företagen alltmer har vunnit insteg i vårt land. Dessa imperialistiska företag etablerar sig i många länder, bl.a. i Sverige. På så sätt ökar de sina profiter, de kan konkurrera på för dem fördelaktigare sätt då de kommit innanför respektive länders gränser.

Under senare år har utländska företag köpt upp allt större delar av det svenska näringslivet. Även om dessa multinationella företag fortfarande utgör en begränsad del av den svenska ekonomin är deras expansion stark och snabbare än de svenska företagens. Enligt Sveriges industriförbund är det ”uppenbart att de utländska företagen ökar sina andelar såväl på den svenska marknaden som i svensk export”. Detta utländska kapital har redan inom vissa branscher skaffat sig en dominerande ställning, inte bara då det gäller oljemarknaden och den petrokemiska industrin. I detta sammanhang bör dock uppmärksammas att dessa multinationella företags etablering i Sverige inte sker endast av egen kraft; svenska staten har i vissa fall effektivt hjälpt till. Därtill har svenska staten som företagare inom näringslivet direkt gått in som delägare i företag tillsammans med utländskt kapital på svensk botten. Frågan om utländskt kapitals intrång i Sverige kommer senare i dag att behandlas av riksdagen, då näringsutskottets betänkande nr 57 föreläggs kammaren. Den allvarliga strukturella och långsiktiga arbetslösheten, den vikande sysselsättningen inom industrin och främmande kapitals inbrytningar i svenskt näringsliv — vilket bl.a. medför försämrade möjligheter för framgångsrik facklig kamp för de anställda — visar att det behövs en helt ny näringspolitik än den som nu bedrivs. Ryggraden i en sådan näringspolitik måste vara ett utvecklat statligt industriellt handlingsprogram. De ekonomiska medel som finns i de arbetandes AP-fonder bör mobiliseras för etablering av basindustrier inom moderna näringsgrenar. Vänsterpartiet kommunisterna har i särskilda motioner anvisat riktlinjerna för och stommen i ett sådant program. Därmed skulle ett statens industriverk också få en verkligt tung och meningsfull arbetsuppgift, nämligen att i detalj projektera sådana statliga industrier. Den förda politiken med gåvor till kapitalägarna har inte kunnat häva arbetslösheten. Man kan inte behandla arbetslösheten som om den vore en fråga om kapitalbrist. Det är inte brist på kapital utan snarare brist på för kapitalägarna tillräckligt profitabla projekt som orsakar en del av arbetslösheten. En annan del stammar ur kapitalkoncentrationen, ersättandet av arbetare med maskiner samt den ökade utslagningen. Herr talman! Av vad jag här anfört framgår att vänsterpartiet kommunisterna inte tror på att inrättandet av detta nya industriverk är något större steg på vägen mot att lösa sysselsättningsproblemet i vårt land. Vi menar att andra och djärvare grepp måste till, men då vi inte kan acceptera de krav som framförs i reservationerna kommer vår grupp i den kommande voteringen att stödja utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! I den näringspolitiska debatten i vårt land framförs mycket ofta fantasifulla påståenden om hur överplanerat och styrt av statsmakterna vårt näringsliv skulle vara. Vi hörde ett bra exempel på det i herr Hovhammars anförande — hans skräckmålning av hur förfärligt det är i vårt samhälle. Jag undrar om inte herr Hovhammar har förläst sig på de skräckannonser som hans organisation förstör den svenska pressen med just nu. Jag tror att han har börjat tro på dem själv. Det är farligt, herr Hovhammar. Sluta med den annonseringen så slipper vi ifrån dylika utfall här också. Jag vill beteckna detta som våldsamma överdrifter i den mån det inte är medvetna osanningar. Det är tvärtom så att vi i vårt land i långa stycken saknar den branschplanering och koncentrerade satsning på en utbyggnad av näringslivet bransch för bransch som man har i så många andra länder. Vi upplever mycket starkt behovet av en mer sammanhållen och genomtänkt planering av hur våra ekonomiska resurser skall satsas och investeras för att ge den bästa effekten för hela samhället och alla dess medborgare. Vi saknar tyvärr också på vissa håll den vilja till samförstånd och samarbete som här skulle behövas. Det kan inte vara rimligt att vårt land, som är ett av de viktigare industriländerna i världen om vi ser det med hänsyn till folkmängden, inte till fullo utnyttjar samplaneringens och den genomtänkta industrioch samhällssatsningens alla möjligheter. Det är därför tillkomsten av detta industriverk, som vi nu diskuterar, kan hälsas med mycket stor tillfredsställelse som ett led i strävandena mot ett bättre sakernas tillstånd. Industridepartementet har sedan sin tillkomst gjort betydande insatser i vårt näringsliv, men utan tvivel har departementet hämmats av brist på planeringsresurser. Den centrala förvaltningsmyndigheten på industrins område är nu som vi alla vet kommerskollegium, men dess huvuduppgift ligger helt på handelns område, framför allt utrikeshandeln. Industridepartementet har därför fått ta på sig utredningsuppgifter av sådan art som inte något annat departement har haft att syssla med och som inte är naturliga för departementet. Att nu ett organ skapas som kan hjälpa departementet med den här utredningsverksamheten — vilket egentligen är syftet med propositionen — är utomordentligt betydelsefullt. De exekutiva resurserna på det industripolitiska området skall föras över till industriverket, och kommerskollegium blir blott och bart ett organ för handelspolitiken.

I utskottets betänkande behandlas också dels tio motioner som väckts med anledning av propositionen, dels ett trettiotal motioner som väckts under den allmänna motionstiden; det är motioner som inte direkt handlar om industriverket men som har nära anknytning till de idéerna, och därför tar utskottet upp dem i detta sammanhang. Eftersom motionerna är så många — 40 stycken — är det omöjligt för mig att här beröra dem alla. Jag vill bara göra några principiella anmärkningar och ta upp några av dem. Andra talare kommer att beröra ytterligare några av dem. I propositionen föreslås en förstärkning av statens insatser för företagsservice. Det statliga stödet till företagarföreningarna utgjorde budgetåret 1968/69 5 miljoner kronor. Det föreslås nu för budgetåret 1973/74 uppgå till 11,4 miljoner kronor. Samtidigt föreslår man i samband med denna reform ett särskilt, ytterligare anslag på 2,5 miljoner kronor att användas för företagsservice. Utskottet finner i detta sammanhang att riksdagen bör avstå från uttalanden om hur denna företagsserviceverksamhet i detalj skall bedrivas. Företagarföreningarna bör själva få praktiskt pröva sig fram. Utskottet finner också beloppet som anslås till företagarföreningarna väl avvägt. Därför avstyrker vi motionerna 1807, 1808 och 1811 på denna punkt. I motion 514 yrkas att man skall inrätta flera industriella utvecklingscentra i landet. Det pågår just nu en försöksverksamhet i Skellefteå med ett industriellt utvecklingscentrum. Vi finner att utskottet inte innan man vunnit större erfarenhet i Skellefteå kan ta på sitt ansvar att tillstyrka att flera sådana institut inrättas. I motion 1807 föreslås att anslaget till företagarföreningarna fr.o.m. budgetåret 1974/75 skall anvisas över industridepartementets huvudtitel. Även om utskottet kan dela motionärernas uppfattning att det skulle vara rationellt att göra på det viset avstyrker utskottet motionen, eftersom det enligt regeringsformen tillkommer Kungl. Maj:t att själv svara för fördelningen av ärendena mellan departementen. I motionerna 1805 och 1806 betonas att det är ”naturligt” att i första hand pröva möjligheten av en lokalisering utanför Stockholm när det gäller ett nyinrättat verk. Man föreslår också lokaliseringsorter. I motionen 1807 föreslås att en skyndsam utredning görs beträffande lokaliseringen av industriverket. Jag vill gärna i det sammanhanget påpeka att största delen av den personal som kommer att finnas på industriverket i början kommer från kommerskollegium och alltså redan finns i Stockholm. Utskottet anser sig kunna tillstyrka en skyndsam utredning enligt yrkandena i motionen 1807 för att pröva frågan om lokaliseringsort, men utskottet avstyrker bestämt yrkandena i motionerna 1805 och 1806 att riksdagen skall uttala sig för någon viss lokaliseringsort eller uttala sig för eller emot Stockholm. — Så långt de motioner som väckts med anledning av propositionen om inrättande av ett industriverk. Under den allmänna motionstiden väcktes, som jag sade, ett trettiotal motioner med näringspolitiskt innehåll. Utskottet har vid behandlingen av dessa kunnat peka på att yrkandena i många av motionerna tillgodosetts genom vad som sägs i propositionen. Men utskottet har också, ganska naturligt, avstyrkt rätt många av dessa motioner. Jag skall inte alltför mycket gå in på detta; jag skall bara ta upp några av dem, och i övrigt får jag hänvisa till utskottets betänkande. Kammaren har inte sin tid till det priset att jag kan kommentera varje motion för sig. Jag vill gärna ta upp motionen 1459 av herr Fälldin m.fl. Den tycks av centerpartiet självt betraktas som något av partiets kraftansträngning i fråga om regionaloch näringspolitik. Man anhåller där bl.a. att Kungl. Maj:t skall utarbeta ett aktionsprogram, som det heter, för att skapa 100 000 nya sysselsättningstillfällen. De nya sysselsättningstillfällena skall sedan skapas inom industri och servicenäringar, säger man. Genomförandet av detta lilla enkla program skall anförtros industriverket, som vi just nu diskuterar, och regionalt skall företagarföreningarna sköta förverkligandet av det. Men själva aktionsprogrammet skall utarbetas av representanter för berörda departement, arbetsmarknadsmyndigheterna, näringslivet, däribland de mindre företagarnas organisationer, löntagarorganisationerna, kommuner och landsting samt expertis på alla berörda områden. Någon som helst närmare anvisning om hur detta arbete skall bedrivas kan man inte ge, men man vill anvisa 200 miljoner kronor som anslag och 400 miljoner kronor som lån för ändamålet. Inte heller när det gäller formerna för dessa bidrag och lån vill man fixera någon ståndpunkt, men man förordar investeringslån både till byggnadsoch maskininvesteringar och till rörelsekapital. Särskilt skall de här företagen få möjlighet, heter det, att finansiera en effektiv försäljningsorganisation. En särskild kampanj vill man också starta för nya produkter och nya marknader med speciell inriktning på att öka exportmöjligheterna för de mindre företagen. Detta är alltså centerns stora näringspolitiska giv. Vad föreslår man egentligen? Det mesta är så vagt utformat att man kan tolka in ungefär vad som helst i det — och det är väl detta som har varit meningen med motionen. De förslag och anvisningar som ges är i stort sett en uppräkning av de arbetsuppgifter som redan i dag med all energi sköts av företagarföreningar, departement, kommerskollegium, arbetsmarknadsverk osv. Det ges i motionen sken av att man genom något slags hokus-pokus skall kunna få dessa institutioner att plötsligt presentera 100 000 nya arbetstillfällen. Det är ett cyniskt tilltag att försöka inbilla människorna att det är så enkelt! Man rör sig här med mycket allvarliga problem. Samhället — dvs. industrin, näringslivet i övrigt och de myndigheter som här har nämnts — måste öka antalet jobb, ge fler människor sysselsättning; det kan vi vara överens om. Det industriverk vi just nu diskuterar skall vara en länk i det arbetet. Kapitalförsörjningsfrågorna i detta sammanhang kommer vi att diskutera i morgondagens debatt om AP-fonderna. Också på många andra områden pågår ett intensivt arbete för att lösa dessa mycket svåra problem. Så dyker centern upp och framställer det hela som en ganska enkel match, som kan klaras av, bara de inblandade gör sitt bästa. Jag tycker det är en allvarlig anklagelse om ineffektivitet hos alla de inblandade, de som i dag har de här arbetsuppgifterna. Om det är så enkelt som centern säger, varför kommer då inte arbetstillfällena fram? Det lär ju vara så enkelt att få fram dem? Vi hörde av herr Sjönells anförande att en stor grej är att företagarföreningarnas konsulenter och direktörer inte bara skall sitta på sina kontor och behandla papper; nej, de skall ut i företagen. Jag skulle vilja fråga, i vilken företagarförening herr Sjönell har bedrivit sina studier och funnit att man bara sitter på kontoret och vänder papper. Jag har haft kontakt med rätt många företagarföreningar, och för dem är det helt naturligt att synnerligen intensivt leva också ute i företagen, besöka företagarna, ta del i arbetet där och hjälpa till med uppläggningen av olika ting. Jag tycker inte att man bör göra det så där enkelt för sig. Sedan riktade herr Sjönell — och herr Hovhammar också — våldsamma angrepp på den politik som regeringen för. Herr Sjönell var visserligen inte riktigt lika karsk som herr Hovhammar, även om han försökte komma i närheten av den karskheten och citerade ur Viktor Rydbergs stora epos om goternas erövring av den grekiska demokratin de kända orden om ”gosselynne, hoppfull håg och fantasi”. Jag tror att det var alldeles för stora ord, herr Sjönell, att ta till; jag tycker att det hade passat mycket bättre att välja en förvrängning av en Viktor Rydbergsdikt som Alfred Vestlund gjort. Han säger nämligen: ”Vad rätt du tänkt, fast det var fel.” Jag tror att de orden kan stå som monument över herr Sjönells tal här i dag. Jag skall inte gå vidare med detta. Jag finner bara att centerns motion är i innehållslösaste laget för att kunna vara underlag för någon större debatt. Med fri karikering av ett känt uttryck skulle jag vilja säga om hela motionen, men också om den talarmöda som den har utlöst på centerns alla möten runt om i landet: Sällan har något så innehållslöst fått så många att hålla så långa tal om ingenting! Det är väl ungefär vad den här motionen har gett upphov till. Går man sedan till motionen 1470 av herr Helén m.fl. — folkpartiets partimotion om näringspolitiken — blir preciseringarna minsann inte fler än de är i centerns motion. I motionen 1470 begärs bl.a. ”att näringspolitiken och den ekonomiska politiken bör utformas med sikte på en socialliberal ramhushållning”. Det är ett yrkande som man tydligen menar att de andra partierna skall ansluta sig till. Jag undrar hur man har tänkt sig att det skall gå till. Vidare vill man få fastslaget ”att en nödvändig förutsättning för trygghet i arbetet och tillräckliga investeringar är att lönsamheten i företagen hålls på en godtagbar nivå.” Detta kan de flesta människor ansluta sig till. Det är bara den lilla haken: Vad är en godtagbar nivå? Godtagbar för vem? Det är runda formuleringar som inte säger någonting. I motionen vill man också att riksdagen hos Kungl. Maj:t skall begära att en särskild expertgrupp tillsätts. Mittpartierna tycks vara förfärligt förtjusta i expertgrupper. Expertgruppen skall 1. kartlägga orsakerna till nuvarande strukturarbetslöshet, 2. pröva möjligheterna att förbättra de konjunkturpolitiska instrumenten, 3. föreslå åtgärder för att stimulera investeringar och nyetableringar. Man vill vidare att inom regering och förvaltning ett förberedelsearbete för utvidgning av de nu träffade avtalen mellan Sverige och EG skall påbörjas så att Sverige vid lämpligt tillfälle skall kunna begära nya förhandlingar med EG om anslutningsformen. Det står i folkpartiets motion. Som ni alla märker är det i de flesta fall fråga om ensidiga folkpartiidéer — och ibland om moderatidéer — som det finns en mycket stor majoritet emot här i riksdagen. Detta framför man sedan som ett samlande näringspolitiskt program! Det är därför självklart att utskottsmajoriteten har avstyrkt motionen. Att motionen förutom dessa preciseringar, som är klara minoritetsönskemål, endast innehåller suddiga och oklara önskemål gör inte saken bättre. Jag vill slutligen också säga några ord om motionen 1474 av herr Olof Johansson i Stockholm. I den hemställs för det första om en kartläggning av skillnaderna i samhällets näringspolitik och deras effekter på mindre och medelstora företag å ena sidan och storföretagen å den andra sidan. För det andra vill man ha ”utredning och förslag om sådana åtgärder att de mindre och medelstora företagen konsekvent främjas i förhållande till storföretagen i samhällets näringspolitik och ekonomiska politik”. Det är i sanning ett näringsvänligt och välgenomtänkt förslag! Det innebär alltså ett konsekvent motarbetande av storindustrin för att gynna småföretagen. Jag är helt övertygad om att småindustrins företrädare betackar sig för herr Johanssons ”hjälp” — jag tror inte de är särskilt glada åt den. Det hedrar också herr Johanssons partivänner i utskottet att de fann yrkandet om att konsekvent motarbeta storföretagen alltför magstarkt för att ta med det i sin reservation.